Värderade talman! I många avseenden kan jag instämma med Berit Oscarsson i den oro som hon känner för folkbildningens möjligheter. Det vet Berit Oscarsson. Vi som arbetar med folkbildningsfrågor i politiken och på annat sätt har under många år, ända sedan socialdemokrater ledde regering, varit oroliga för att man undan för undan skall urgröpa folkbildningens konkurrenskraft. Det har vi haft anledning att diskutera även under tidigare regeringar. Folkbildningens organisation har fått vänja sig vid att få sina resurser neddragna. Vi får beklaga att ekonomin fortfarande i Sveriges land är sådan att man inte kan göra de satsningar som man skulle önska. Det skulle vara roligt för mig att kunna stå här och tillstyrka förslag till belopp som också Berit Oscarsson skulle kunna vara nöjd med. Nu är det inget dåligt utbyte som folkbildningen får i alla fall. 390 710 000 kr anslås extra för åtgärder mot arbetslöshet i folkbildningens regi. Det är ingen dålig resurs för folkhögskolorna. De kommer att få fullt jobb med att göra sig av med pengarna för att genom goda insatser minska arbetslösheten. För studieförbundens del är 100 miljoner anslagna. Det är inte heller några dåliga resurser med tanke på de möjligheter som vi har att få fram mer pengar i statskassan. När det gäller åtgärder för att motverka rasism har regeringen och riksdagen anslagit ganska stora belopp. Det finns mycket pengar anslagna för dessa viktiga åtgärder. Trots att jag måste beklaga att vi inte kan anslå mer pengar är jag nöjd med regeringens insats i det här ärendet och tycker att man har gjort en mycket god insats för att med folkbildningens hjälp minska problemen med arbetslöshet och rasism. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag delar Carl-Johan Wilsons uppfattning om betydelsen av att arbetsmarknadspengar kommit både folkhögskolor och studieförbund till del. Vi kan se vilket fint resultat både folkhögskolorna och studieförbunden har kunnat nå med de ökade resurser som de har fått. Det som vi socialdemokrater ängslas över är det ordinarie anslaget. Det beror på att man under de tre senaste åren fått så dramatiskt minskade anslag just till den ordinarie verksamheten. Lägg därtill de stora nedskärningarna ute i kommunerna. Carl-Johan Wilson vet att studieförbunden är speciellt beroende av de kommunala bidragen. Blir det nu ytterligare neddragningar med 100 miljoner kronor är smärtgränsen nådd. Vi kan se hur det ser ut i studieförbund. Deltagaravgifterna i dag är så höga att det finns ett motstånd. Man känner att den höga avgiften förhindrar att delta i folkbildningen eller en aktivitet som man är mest engagerad i. Så får det inte vara. Därför är vi mycket ängsliga över att taket kommer att förhindra att den som mest behöver och mest vill kan delta. Jag har tittat på följderna för mitt eget studieförbund ABF. 100 miljoner kronor neddragna skulle innebära 13 miljoner kronor mindre, om man gör samma omfördelning som tidigare i Folkbildningsrådet. Det är inga småpengar. Av den anledningen är det rätt att kräva att det ordinarie bidraget ökas så att vi långsiktigt kan se till att vi får en folkbildning som är unik inte bara i Norden utan kanske i världen med många folkrörelser och många engagerade människor. Därmed är vi ett föredöme. Det kanske behövs i dessa tider. Därför tycker jag att vi borde ha kunnat komma överens, Carl-Johan Wilson, i fråga om dessa 100
Värderade talman! Berit Oscarsson och jag är överens om nästan allting. Det känns litet konstigt att diskutera frågan då vi vet vilka villkor som gäller för Sveriges ekonomi. Jag skulle alltså önska att de stora neddragningar som socialdemokratiska regeringar gjort på folkbildningens område skulle ha varit tillräckliga, så att vi efter den här regeringens tillträde hade kunnat behålla balansen. Det som har skett på folkbildningens område när det gäller ekonomiska bidrag är bl.a. att den kompensation för förändringar i kostnadsutvecklingen i landet som andra utbildningsanordnare har fått har inte folkbildningen fått under många år. Den kritiken har vi riktat mot socialdemokratiska regeringar. Jag är ledsen över att jag inte med stolthet kan säga att vi har brutit den trenden. Även den här regeringen har varit tvungen att låta de ekonomiska problemen gå ut över folkbildningen. Det är sant, som Berit Oscarsson antydde, att svensk folkbildning är den främsta folkbildningen i världen, delvis beroende på att det inte finns folkbildning annat än i Norden. Vi har försökt att exportera den till länder på andra håll. Det har säkert gjorts goda insatser på andra håll för att sprida folkbildning. Vi kan också räkna med att svensk folkbildning har möjligheter att anpassa sig. Det har hänt tidigare. Att svensk högskola har gjort underverk med de pengar den har fått vet vi. Det är vi stolta över. Nu är det ekonomiska läget som det är. De positioner som vi har att bevaka i det politiska spelet är sådana att den här gången är det jag som får försvara regeringens politik. Andra gånger har det varit Berit Oscarsson. Märkligt nog har argumenten varit nästan desamma, fastän i ombytta roller. Så är det. Vi får lita på att folkbildningen gör det bästa av den situation som uppstått.
Herr talman! Vi är överens om mycket, och vi har debatterat den här frågan många gånger. Just nu är det det ordinarie anslaget som vi diskuterar. Jag är allvarligt oroad för att man drar ner på det ordinarie anslaget i dag. Det kommer att bli dyrt i längden. När smärtgränsen är nådd och om man inte når de grupper som vi är överens skall delta -- korttidsutbildade, handikappade, invandrare -- blir det dyrt att bygga upp en ny folkbildning. Därför vill jag slå vakt om folkbildningen, framför allt det ordinarie anslaget. Jag hoppas, Carl-Johan Wilson, att vi får fortsätta att debattera folkbildningen, om inte i denna kammare så på andra ställen. Tack, Carl-Johan

Herr talman! Liksom alla andra länder har Sverige under senare år ökat sin utbildningsvolym. Bakgrunden till ökningen på högskolans område är beslut som fattades våren 1991, alltså innan den nuvarande regeringen trädde till. Då fattades det beslut om att högskolan skulle få drygt 12 000 nya platser framöver. Vi lät oss inte nöja oss med det, utan vi såg att ytterligare platser behövdes. Många slog larm sommaren 1992. Alla minns vi hur utbildningsministern stretade emot. Beslutet om fler platser i högskolan kunde fattas först långt in på höstterminen. Så här har det fortsatt. Först efter kritik och krav på fler platser i högskolan har regeringen accepterat att öka utbildningsvolymen, ofta som extra påslag i samband med kompletteringspropositioner. Nu står vi inför hösten 1994. Trots den starka expansionen av högskolan under senare år är situationen inför hösten den att tiotusentals behöriga och utbildningsintresserade ungdomar måste avvisas från högre utbildning. Vi socialdemokrater har verkligen försökt driva på för att komma i kapp det ständigt ökade behovet av högskoleutbildning. Vi har vid varje möjligt tillfälle efter kontakt med högskolor runt om i landet lagt fram förslag om ökat platsantal som vi förvissat oss om också skulle kunna förverkligas. Vi beklagar att dessa förslag i allmänhet har avvisats av den borgerliga majoriteten. Detta kommer förmodligen att ske också med de förslag som vi i dag skall ta ställning till, dvs. drygt 4 000 fler högskoleplatser än vad regeringen har föreslagit riksdagen. Förutom att vi vill ha denna ökning av antalet högskoleplatser, som jag nyss talade om, vill vi inte gå med på regeringens förslag om en drastisk nedskärning av läkarutbildningen. Vi vill få till stånd en halvering och avvisar därmed förslaget om att minska läkarutbildningen i Göteborg. Herr talman! Det är inte bara på högskolans område som regeringens och socialdemokraternas ambitionsnivåer skiljer sig. Det gäller i hög grad också möjligheten att erbjuda vuxna och ungdomar utbildning. Vi föreslår att sammanlagt 30 000 extra platser bereds för ett tredje gymnasieår och att Trots de enorma behoven av kompetenshöjning inom produktionen är vuxenutbildningen ett vanskött område för denna regering. Handlingsförmågan har styrts av moderaternas ideologiska skygglappar mot vuxenutbildning, och då blir det som det blir. Det började redan i budgetpropositionen 1992, då man riktade ett dråpslag mot komvux genom att dra in 350 miljoner kronor, dvs. en fjärdedel av de statliga medel som då gick till komvux. Riksdagen mildrade beslutet något, och regeringen har sedan fått finna sig i att t.o.m. öka komvuxutbildningen, i varje fall som en arbetsmarknadsåtgärd. Vi socialdemokrater har en annan syn på vuxenutbildning än vad den borgerliga riksdagsmajoriteten har. I motioner har vi åtskilliga gånger framfört krav på ett brett kompetens och kunskapslyft för vuxna. I åldersgruppen 25--50 år har ca 700 000 människor endast grundskola, och ca Det är i denna grupp som den stora kompetenshöjningen och de stora resurserna måste sättas in. Här måste hela utbildningssektorn mobiliseras. Det gäller komvux, högskola, studieförbund, folkhögskolor men även privata utbildningsanordnare, inte minst som upphandlad arbetsmarknadsutbildning och inom personalutbildning. Om kompetenshöjningen uteblir riskerar många människor att få det svårt i arbetslivet, ett arbetsliv som ställer allt högre krav på den enskilde. Tyvärr har inte regeringen insett vidden av detta behov, och man har inte brytt sig om att vidta verkliga åtgärder för en bred kompetensutveckling för de många vuxna. Herr talman! På troligen inget annat område har konsekvenserna av systemskiftet i svensk politik blivit så tydliga som inom utbildningsområdet. Här har privatiseringens kalla stjärna varit riktmärket för förändringar av färdriktningen. Moderaterna har visat vägen, och de övriga partierna har snällt lunkat med och undertryckt varje tidigare formulerad egen uppfattning. I det betänkande som vi i dag behandlar finns det ett nytt privatiseringsinslag i form av s.k. utbildningscheckar. Vad denna check skall användas till och av vem är inte så noga, huvudsaken är att moderaterna kan bocka av ytterligare en punkt på listan över åtgärder som skall hinnas med. Förslaget om utbildningscheck har egentligen väldigt litet med utbildningspolitik att göra. Däremot platsar det väl som en innovation i moderat näringspolitik. Det väsentliga med utbildningschecken tycks vara att se till att de kommunala utbildningsanordnarna inte får komma ifråga. Här är parallellen till regeringens tidigare förslag om entreprenadförhållande inom gymnasieskolan klar. Arbetsplatser ägda av kommun eller landsting förväntades inte ha någon kompetens att erbjuda vid mer arbetsplatsnära utbildning. Endast det privata näringslivet dög. Det förhåller sig på samma sätt med utbildningscheckar. Andra inslag i privatiseringskampanjen är det nyliberala och internationellt unika påfundet att omvandla två väl fungerande statliga högskolor till privata stiftelser där staten likväl fortsättningsvis skall svara för finansieringen av verksamheten. Vidare har en mängd forskningsstiftelser bildats av Pensionssystemet har därigenom dränerats på omkring 30 miljarder i en situation där det torde vara bekant för alla att pensionssystemet är i stort behov av medel för att garantera framtida pensioner. Så har utbildningsministern försökt bygga monument över sig själv genom allehanda stiftelsebildningar som fråntar kommande riksdagar möjligheten att ha något som helst inflytande över mycket stora resurser till forskningen. Syftet med de nytillkommande forskningsstiftelserna hade mycket väl kunnat förverkligas med budgetmedel om denna och kommande riksdagar ansett just dessa ändamål värda att satsa på. Det är uppenbart att om regeringen inte hade haft löntagarfondsmedlen att tillgå, hade den stått helt naken i sitt myckna ordande om forskningens betydelse. Vi socialdemokrater visade vår insikt om forskningens betydelse genom att föreslå omfattande forskningssatsningar den normala budgetvägen när riksdagen tog ställning till det treåriga forskningsprogrammet. Ytterligare en aspekt på den moderata privatiseringskampanjen gäller en förödande marknadsorientering på skolans område. Där har politiken redan hunnit få allvarliga konsekvenser i form av ökad segregering. Vi socialdemokrater såg tidigt vad privatiseringspolitiken skulle leda till, genom skolpeng och överkompensation av privata skolor. I dag kan man konstatera att vi alls icke är ensamma om den insikten. Föräldrar, elever, lärare och annan skolpersonal upplever påtagligt försämringarna, alltmedan skolministern och de borgerliga regeringsförsvararna förnekar verkligheten. Lika stor som min oro är för det som händer i privatiseringens och marknadsorienteringens spår på utbildningens område är min förvåning över hur mittenpartierna under de gångna tre åren så fullständigt utplånat sig själva och helt överlåtit samhällets kanske viktigaste framtidsfråga, skolan och utbildningen, till moderaterna. Jag har dock fortfarande en förhoppning om att dessa partier snart skall ta sig ur sin dvala och åter stå upp för de grundläggande idéer inom utbildningspolitikens och skolpolitikens områden som vi tidigare var så eniga om. Därigenom har Sverige skaffat sig en vuxenutbildning i världsklass och en skola som alltid hävdat sig mycket väl internationellt, och som i god mening har varit en skola för alla barn. Den politiska enighet som byggde upp detta utbildningsväsende skall vi vara rädda om. Vi skall inte låta det förödas i det privatiseringsrus som nu råkar vara på modet i nyliberalismens släptåg. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 20,

Herr talman! Lena Hjelm-Wallén gjorde en utbildningspolitisk exposé över den socialdemokratiska oppositionen under den senaste treårsperioden. Det kan vara nog så intressant. Det är i så fall ännu intressantare att gå tillbaka ytterligare några år när socialdemokraterna själva hade hand om politiken och göra en jämförelse. Den kritik som Lena Hjelm-Wallén här framför är en kritik som i ännu högre grad framfördes av de borgerliga representanterna mot den dåvarande socialdemokratiska regeringen. Kritiken var att den socialdemokratiska regeringen i många avseenden var visligen trög men sen till handling. Detta gällde speciellt dimensioneringsökningar. Socialdemokraterna hade det yttersta ansvaret för att dimensioneringsökningarna kom i gång så sent och inledningsvis blev av så ringa omfattning. Den borgerliga regeringen har sedan ökat dimensioneringen i en utsträckning som var otänkbar under den socialdemokratiska regeringstiden. Att sedan Socialdemokraterna snabbt byter fot i oppositionsställning och försöker att överträffa regeringen är i och för sig ingenting förvånande. Det hör till normal oppositionspolitik, och jag hade väl knappast förväntat mig någonting annat. Däremot hade jag nog förväntat mig att Socialdemokraterna kände ett något större samhällsekonomiskt ansvar i dessa sammanhang. Man har inte tänkt på hur man disponerar sina medel. Lena Hjelm-Wallén har talat mycket vältaligt om behovet av att öka exempelvis antalet platser för dem som läser ett tredje gymnasieår eller läser på komvux. Men då överträffar man regeringen med åtskilliga miljoner kronor -- hundratals miljoner kronor. När det gäller komvux föreslår man hela 12 000 platser. Sedan konstaterar man i det betänkande som vi båda har undertecknat att ungefär så många platser som har föreslagits av regeringen, har man också lyckats fylla. Hur socialdemokraterna hade tänkt sig att disponera det överblivna antalet platser framgick inte av Lena Lika illa är det när det gäller antalet platser till det tredje gymnasieåret. Där har socialdemokraterna föreslagit 40 000 platser. Enligt propositionen har man funnit 26 000 platser utnyttjade och föreslår 26 100 platser. Man har alltså funnit en lämplig avvägning i detta avseende. Men jag kan förstå att socialdemokraterna tycker om att, om man får använda uttrycket, brassa på ute i buskarna litet grand och tala om hur duktig man är. Men det borde, enligt min uppfattning, vara bättre samhällsekonomiskt och utbildningspolitiskt dimensionerat. Lena Hjelm-Wallén tog också upp frågan om läkarutbildningen. Det skall villigt erkännas att valet av den nivå som man skall välja är en knepig fråga. Utbildningen är lång. Den är svår att dimensionera. Det är svårt att beräkna efterfrågan på läkare, eftersom det tar ett styvt decennium efter att intaget har skett tills de kommer ut på arbetsmarknaden. Därför tillsatte regeringen en arbetsgrupp i januari månad som skulle bedöma efterfrågan på läkare vid olika antaganden om hälso och sjukvårdens volymutveckling. Utredningen arbetade snabbt. Redan i april var den färdig med sitt resultat och konstaterade att det skulle vara en kontinuerlig ökning av antalet utexaminerade läkare fram till år 2010. Men man sade samtidigt att bedömningen var vansklig. Regeringen har analyserat frågan vidare. Man har konstaterat att det är rimligt att nu göra en något annorlunda dimensionering än den tidigare och föreslår en viss minskning. Man får med de olika fakulteterna förhandla fram en fördelning som är rimlig ur många olika aspekter. Det innebär 40 Socialdemokraterna lägger sig på nivån halva denna minskning. De föreslår minskningar av antalet platser i Lund och vid Karolinska institutet och undantar i detta avseende Göteborg och Uppsala. Vad som egentligen ligger bakom socialdemokraternas bedömning går inte riktigt att utläsa av vare sig deras motion eller av Lena Hjelm Jag tycker att den bedömning som framkom vid uppvaktningar i utskottet och av propositionens text visar att regeringens bedömning troligen är den rimligaste. En minskning med ungefär 120 platser är en nivå som vi i dagsläget bör utgå från. Därmed yrkar jag avslag på socialdemokraternas förslag till dimensioneringsminskning. Lena Hjelm-Wallén uppehöll sig också en lång stund vid de s.k. ideologiska skygglappar som regeringen skulle ha och att regeringen var styrd av moderaternas ideologi, medan de andra partierna bara var släpvagnar i sammanhanget. Jag förstår inte riktigt Lena Hjelm-Walléns argumentation. Hon konkretiserade inte i något avseende. Jag uppfattade hennes litet exposéartade anförande som ett slags valmanifest att användas i annnat sammanhang utanför denna kammare. Det må så vara. Jag vill bara ta upp ytterligare en fråga i Lena Hjelm-Walléns anförande, nämligen frågan om stiftelser. Jag är frestad att hänvisa till den debatt som Lena Hjelm-Wallén och jag hade med varandra för ungefär ett år sedan, då vi utredde frågan ganska noggrant. Hon talade nu om att stiftelserna finansierades med AP-fondsmedel eller medel som skulle gå till pensionärerna. Den frågan, Lena Hjelm-Wallén, har vi utrett en gång för alla. Jag hänvisar till finansutskottets betänkande från januari i år osv. Det finns många bevis från denna kammares debatter för att Lena Hjelm-Wallén har fel på den här punkten. Vidare säger hon att vi i stället borde ha finansierat stiftelserna via budgeten. Man får det klara intrycket att socialdemokraterna egentligen inte alls vill göra denna forskningssatsning.

Herr talman! Vi socialdemokrater kommer att fortsätta att envisas med att det faktiskt är bättre att människor får utlopp för sitt utbildningsinstresse i stället för att stå i arbetslöshetskön. Det därför som vi vill satsa på vuxenutbildning. Det är därför som vi också satsar ännu mer på det tredje gymnasieåret än vad regeringen gör. När det gäller högskolans dimensionering är skillnaden mellan oss socialdemokrater och de borgerliga ledamöterna av denna riksdag samt regeringarna, då och nu, att när vi socialdemokrater var i regeringsställning, lyssnade vi på den borgerliga oppositionen. Men det fanns en kritik 1990--1991 mot att dimensioneringen var för låg. Vi lyssnade och tog intryck. Därför fattade riksdagen ett ganska enhälligt beslut våren 1991 om att kraftigt öka dimensioneringen. Det var ett trendbrott. Sedan dess har ökningen blivit avsevärd, vilket är viktigt och bra. Jag förstår att frågan om läkarutbildningen, särskilt när det gäller Göteborgs utsatta situation, är något knepig för Rune Rydén, eftersom han och den borgerliga majoriteten tog intryck av uppvaktningar i utbildningsutskottet etc. som ansåg att en så stor nedskärning icke skulle ske. Sedan blev man överkörd av finansutskottet. Jag tycker att Rune Rydén skall stå på sig och också här i kammaren i dag hävda den åsikt som han hade i utbildningsutskottet, så kan vi ordna så att Göteborg får sina platser. Det gäller bara att stödja vår reservation så kan man klara det. Det är en alltför drastisk minskning som regeringen har föreslagit. I dimensioneringsfrågor är det alltid fråga om bedömningar, eftersom ingen vet säkert. Men detta är vår och många andras bedömning. Vi föreslog ett forskningsprogram som väl motsvarade det som regeringen kom fram till, när man gick in och tog medel som man egentligen inte alls hade rätt till i detta sammanhang, nämligen AP Det är litet konstigt att Rune Rydén, efter så pass många debatter, ännu inte har förstått att AP fonderna faktiskt har något med pensioner att göra. Löntagarfondsmedlen var en del i AP-fonderna och ingen separat del.
Herr talman! Låt mig börja med att säga till Lena Hjelm-Wallén att hon ingenting har läst och ingenting förstått av den debatt som vi har fört om löntagarfondsmedlen. Jag har hänvisat till tidigare debatter, och jag ber henne att gå tillbaka och läsa dem. Ta del av de betänkanden som finns från finansutskottet, även från den debatt som vi två hade för ungefär ett år sedan! Då kommer Lena Hjelm-Wallén att få klart för sig hur sakernas tillstånd verkligen är. Låt oss därmed avföra denna fråga från dagordningen. Lena Hjelm-Wallén sade ungefär så här: På vår tid lyssnade vi på den borgerliga oppositionen. Våren 1991 skedde det minsann ett trendbrott. Då ökade vi utbildningsvolymen rejält. Ja, det är alldeles korrekt, och det var ett enhälligt utskottsbetänkande. I annat fall hade man nämligen blivit överkörd. Således passade man på att följa majoriteten, och det må så vara. Det är kanske en riktig åtgärd att göra på det sättet. Vad som skiljer när det gäller den politik som då fördes av den dåvarande oppositionen och den politik som förs av den nuvarande oppositionen är att de socialdemokratiska förslagen med anledning av kompletteringspropositionen den här gången så att säga har lyft sig från verklighetens ram. Det handlar om en ökning, och det är fråga om så stora volymer att man inte klarar av att ta hand om de här platserna ute på fältet vare sig när det gäller antalet lärare eller när det gäller antalet elever. Det senare är inte det minst viktiga. Om utbildning skall ske bör det väl finnas någon på plats. Det har man inte kunnat visa, så det är något som Lena Hjelm-Wallén borde tänka på i den här debatten. Hjelm-Wallén vad jag har sagt, nämligen att detta är en bedömningsfråga. Det är svårt att exakt veta vilken nivå man skall lägga sig på. Personligen tycker jag att det som framförs i propositionen och det som man stannat för i finansutskottet är en rimlig bedömning, och den står jag bakom.
Herr talman! Rune Rydén rekommenderar mig att läsa vad moderata företrädare tidigare har sagt om Löntagarfonderna. Men det hjälper väl inte att läsa det som man uppfattar som förvanskningar av verkligheten. Varför skulle regeringen annars föreslå att reglementet för AP-fonderna är det som skulle förändras för att Per Unckel över huvud taget skulle komma åt de här pengarna, som han sedan placerade i forskningsstiftelser? Löntagarfondsmedel har varit en del av AP fonderna. Därmed har de varit en del av det som skall garantera våra framtida pensioner. Det är inte precis överskott när det gäller sådana pengar, Rune Rydén! Rune Rydén säger att det inte är möjligt att öka utbildningsvolymen ytterligare i högskolan. Men det har vi hört varje gång vi har kommit med sådana förslag. I alla fall har regeringen i allmänhet en tid senare sjösatt sådana här ökningar. Vi tackar för det. Men det är litet konstiga anklagelser som riktas mot oss, särskilt som vi har varit så noga med att ha kontakt med högskolorna ute på fältet innan vi har lagt fram våra förslag. Och de förslag som vi har lagt fram är realistiska! Herr talman! Åsikterna skiljer kraftigt när det gäller utbildningspolitiken, och det är klart att det gäller starka värderingar. Dessa skall tydliggöras i debatten. Jag vill tacka Rune Rydén för den debatt som vi nu haft inför sommaravslutningen här. Jag vill också tacka alla ledamöter i utbildningsutskottet med vår värderade ordförande Hans Nyhage i spetsen för både heta debatter och ett mycket gott kamratskap under den här mandatperioden.
Herr talman! Låt mig få returnera tacket till Lena Hjelm-Wallén och säga att fru vice ordföranden i utbildningsutskottet alltid har varit en mycket trevlig meddebattör. Jag ser fram emot ytterligare debatter med Lena Hjelm-Wallén i olika sammanhang. Jag vill också instämma i tacket till övriga ledamöter och suppleanter i utskottet liksom till kansliet och önska alla en trevlig och glad sommar. Så till saken igen. Låt oss bara konstatera att vi har olika uppfattningar i AP-fondsfrågan och i löntagarfondsfrågan. Det verkar vara omöjligt att få socialdemokraterna att förstå att det finns klara skillnader i sak här. Men jag tycker att vi denna sena timme inte skall föra en djupare debatt om det. Här föreligger dock en klar skiljelinje mellan våra uppfattningar. Lena Hjelm-Wallén tog upp en fråga som hon inte berörde i det förra inlägget, nämligen frågan om en ökad volym beträffande högskolan. Däremot togs den saken upp i Lena Hjelm-Walléns huvudanförande. Det är helt klart att vi på denna punkt har olika uppfattningar. Vad jag talade om i min första replik var ökningen av komvuxplatser och platser avseende det tredje gymnasieåret. Den som ringer runt till mindre och medelstora högskolor får mycket riktigt höra: Ja visst, vi kan öka. Man ser nämligen en chans att öka sina volymer till nästan vilket pris som helst. Det förekommer en fight om större volymer för att man sedan skall kunna säga: Hurra, vad vi är bra! Vi är duktiga. Eller också kan man säga: Vi är bäst. Problemet, Lena Hjelm-Wallén, är att det saknas kompetenta lärare. Om det inte finns kompetenta lärare påverkar det undervisningens kvalitet. Något av det värsta för eleverna är just att de får en dålig undervisning, därför att då gör man både högskolan och eleverna en riktig björntjänst. Det är skälet till att vi inte har kunnat öka antagningsvolymen beträffande de mindre och medelstora högskolorna mer än vad som har skett. Det kan finnas olika uppfattningar om hur snabbt man i det här fallet skall gå fram. Man har i alla fall ansträngt sig till den gräns som det för närvarande finns förutsättningar för.

Herr talman! Jag hade tänkt uppehålla mig vid ett antal motioner väckta av ledamöter från Västsverige i anledning av propositionen om den ekonomiska politiken. Det gäller utbildningen av läkare och tandläkare. Vi som har skrivit under motionerna representerar Göteborg, Skaraborg, Älvsborg, Södra Älvsborg, norra Halland och Bohuslän. Det gäller i första hand medicinsk utbildning och forskning vid Göteborgs universitet. Medicinsk utbildning och forskning är av naturliga skäl avgörande för sjukvårdens kvalitet och utvecklingsmöjligheter. Men lika betydelsefulla, särskilt i ett längre perspektiv, är förutsättningarna för den biomedicinska utvecklingen. Det gäller både framtida behandlingsmöjligheter och industriell utveckling. Kvalificerade analyser hävdar att den industriekonomiska potentialen inom biomedicin är minst lika stor som elektronikindustrins. Göteborg och Västsverige har hittills hävdat sig väl i alla dessa avseenden. En förutsättning för fortsatt utveckling, och för en positiv utveckling, är att den medicinska fakulteten får tillräckliga resurser till grundutbildningen. Det är viktigt av flera skäl. Den västsvenska regionen måste på samma villkor som andra regioner kunna erbjuda sina ungdomar utbildningsmöjligheter inom viktiga områden. Så är inte fallet i dag, vilket framgår. Grundutbildningen utgör en rekryteringsbas för forskarutbildningen. En låg, och dessutom sjunkande, nivå innebär sämre förutsättningar att leva upp till regeringens ambitioner att öka antalet disputerade forskare. Detta innebär redan i dag svårigheter när det gäller att svara upp mot industrins önskemål om kvalificerade medarbetare. Jag tycker att det förtjänar att nämnas hur det ser ut när det gäller antalet platser per miljon invånare i de olika regionerna. 1993 hade man i Göteborg 74,8 platser per miljon invånare. Där föreslås en neddragning till 62,8 platser. Låt mig redan nu slå fast att det är absolut lägsta siffran bland alla universitetsområden. Linköping ligger högre -- 81 platser per miljon invånare -- och får behålla sina platser. Lund med Stockholm och Uppsala har 117,6 platser och stannar på 99,5. Umeå har 135,1 platser och stannar på samma antal 1994. Göteborg har alltså vidkänts en betydande neddragning i detta sammanhang. Ytterst är det fråga om den västsvenska regionens utveckling inom kunskapsområdet. Men som anförts kommer det att kunna bli svårigheter för den biomedicinska industrins utvecklingsmöjligheter framöver. Den mångåriga och jag vill påstå framgångsrika satsningen på medicinsk forskning vid Göteborgs universitet har lett till ett väl utvecklat samarbete med industrin. Totalt sysselsätts i Västsverige mer än 10 000 personer inom områdena medicinsk teknik och läkemedel. Regeringen har anfört skäl för att reducera utbildningsuppdragen inom läkarutbildningen. Det är tveksamt om dessa har bärighet ens om man ser enbart till sjukvårdens behov. Fortfarande är Långsiktiga behovsprognoser pekar på en läkarbrist i början på 2000-talet, främst till följd av stor pensionsavgång i slutet på detta sekel. De lärarkandidater som påbörjar sin läkarutbildning till hösten kommer att vara färdiga med sin specialistutbildning år 2007. Lägger man dessutom till den forskningstunga industrins behov av läkarutbildad personal är volymen snarast för låg. Jag skulle vilja till detta foga, utanför det skrivna materialet, att intagningspoängen i Göteborg är utomordentligt hög. Man kan inte ta in alla sökande. Dessa brukar i stället söka sig till Umeå. Därigenom fyller man platserna där uppe. Men de studenterna kommer icke att stanna där uppe för att täcka läkarbristen. De återkommer, enligt nyligen ihämtade uppgifter från universitetet, till Göteborg efter några års studier. Den kliniska möjligheten för dem är icke så stor i Umeå som i Det betyder att dels kan de få ett års längre studier, beroende på att de släpar efter, dels har de fått resa runt ett tag. Den medicinska fakulteten har utvecklat en utbildning med en verklig naturvetenskaplig profil. Genom samarbete med pedagogisk forskning vid universitetet har nya inlärningsmetoder genomförts. Målsättningen är att studenten skall tillägna sig kunskaper på djupet. En direkt anknytning till forskningen innebär att studenten också tillägnar sig kunskap om hur ny kunskap genereras. Visionen bakom dessa förändringar är att kunskapsutvecklingen inom medicinen är så snabb att den enskilde läkaren måste förändra och fördjupa sina kunskaper kontinuerligt under yrkesutövningen. En annan vision med den naturvetenskapligt inriktade läkarutbildningen är att den kan utgöra en bättre bas för forsknings och utvecklingsarbete inom biomedicin och därmed även utgöra en starkare bas för den biomedicinska industrins behov. Det är också viktigt att framhålla den stora betydelse medicinska fakulteten har i tvärvetenskapliga projekt inom universitetet. Viktig forskning pågår i tvärsnitten medicin--kemi och medicin--fysik. Även dessa har industriella applikationsmöjligheter av stor potential. Mot denna bakgrund anser vi att utbildningsuppdraget inom läkarutbildningen i Göteborg skall ökas till att omfatta 145 studenter per år. Jag har haft goda kontakter med universitetets rektor och med den person som leder denna utbildning, liksom med Anders Welin, som är djupt bekymrad över utvecklingen. Han påstår att han har möjligheter att anställa betydligt fler, men han har icke möjligheter att vänta alltför länge om han ser att trenden går ner. Han är beredd att skaffa studenter från de länder som har samma utbildning som vi erbjuder i Göteborg. Det är kanske inte med sorg men med förvåning från Anders Welins sida som han konstaterar att den utvecklingen pågår. Jag trodde faktiskt att samma regler gällde som för Chalmers: Om nationen behöver utbildning så kommer regeringen att ställa upp. En ledamot här i kammaren har uttalat detta vid ett besök på Chalmers. När det gäller den utomordentliga och för landet värdefulla utbildning som man har också här trodde jag att det också var ett nationellt behov. Läkemedelsindustrin betyder oerhört mycket. Jag har för mig att det var Rune Rydén som yttrade detta nästan nationella uttryck: ''Om nationen kräver det kommer vi att ställa upp.'' Kan det möjligen bero på att det är en annan konstruktion på Chalmers nu än det var tidigare? Jag skall bara kort, herr talman, med tanke på at timmen är sen, beröra den odontologiska fakulteten. Jag har upplevt Rune Rydén som en trivsam person, men han var ganska besk i sina kommentarer om att man ställer krav osv. och att den socialdemokratiska regeringen minsann inte ställde upp. Låt mig då erinra om att man var beredd att lägga ner tandläkarhögskolan helt och hållet -- årtalet var nog 1982. Socialdemokratiska ledamöter, med precis samma sammansättning från olika län bland undertecknarna på motionerna som nu, motionerade om detta, gick till botten av hela frågan. Den odontologiska utbildningen finns fortfarande kvar. Det tycker jag faktiskt är en framgång för oss och en fjäder i hatten för den socialdemokratiska regeringen, som på detta sätt ställde upp när nationen så krävde. Nu är man i bekymmer på den odontologiska fakulteten. Man kräver en alldeles för stor minskning av antalet platser för att faktulteten skall se möjligheter att kunna överleva och bedriva den utomordentliga forskning som också den odontologiska fakulteten i Göteborg är väl känd för. Vi har nyligen varit där på besök och fått en bra information. Vi ställer oss bakom kraven på en utbildningspotential som möjliggör en fortsatt utbildning och ger fortsatt möjlighet att överleva. Den är nämligen en fråga om överlevnad för den odontologiska kliniken att ha ett tillräckligt utbildningsunderlag. Man har goda möjligheter att möta framtidens behov, men det kräver en tillräckligt stor volym av tandläkarstuderande. Jag vill sluta med att uttrycka min förvåning över att inte utbildningsministern är här och deltar i denna debatt. Han är så intresserad av forskning och utveckling att jag ibland har tänkt: Han har ett nästan brinnande intresse för forskning. Men jag hoppas att få ett positivt svar från Rune Rydén i stället.

Herr talman! Jag vill till Doris Håvik säga att det var intressant att hon ville lägga i min mun ett så viktigt yttrande som att Chalmers skulle räddas ''i nationens intresse''. Med bästa vilja i världen kan jag inte erinra mig att jag har sagt detta. Jag har inte på den senaste tiden varit i Göteborg. Men jag skall gärna för Doris Håvik och för andra göteborgare här i församlingen bekänna att jag har en klockarkärlek till Chalmers. Jag gjorde alla mina datakörningar för min avhandling på Chalmers, eftersom det inte fanns något annat ställe i Sverige där man hade en datamaskin av motsvarande kapacitet på den tiden. Jag står därför fortfarande i viss tacksamhetsskuld till Chalmers för den stora hjälp som jag fick där under några år. Doris Håvik tog upp exemplet med vad som kunde ha hänt med Odontologiska fakulteten i Göteborg i början på 80-talet. Det är litet synd om henne, för om hon tänker efter ett varv -- och det tror jag att hon kommer att göra -- kommer hon att komma på att det var en socialdemokratisk regering som lade fram en proposition om att hela Odontologiska fakulteten skulle läggas ner och att den medicinska fakulteten vid Malmö allmänna sjukhus dessutom skulle svepas med. Det var drastiska tag det! Det redde ju upp sig, som vi alla vet. Doris Håvik talar nu varmt för en ökning av tandläkarutbildningen vid Odontologiska fakulteten i Göteborg. Jag måste då göra henne besviken. Hon har nämligen inte något stöd alls i utskottet, inte ens av sina egna partivänner, för detta, utan utskottets betänkande är enigt när det gäller tandläkarutbildningen i landet. Det måste väl kännas litet bittert. Doris Håvik talade också varmt om läkarutbildningen och ville inte bara stöda den nuvarande volymen utan också öka den litet grand. Som jag har sagt tidigare i kammaren har vi föreslagit att utbildningen skulle minska med 20 platser. Jag tycker att det är rimligt, med tanke på antalet platser vid Göteborgs universitets medicinska fakultet. Dessutom finns det ett förhandlat och väl genomarbetat förslag från departementet. Jag har väldigt svårt att förstå att 20 Göteborgs universitet skall vara avgörande för hur Hässle lyckas med sin medicinska forskning inom sina nog så viktiga områden. Rekryteringen till Hässle sker nämligen ingalunda enbart från Medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet, utan den sker naturligtvis från samtliga medicinska fakulteter vid Sveriges universitet. Man letar efter de mest kompetenta forskarna inom respektive områden, var än i Sverige -- och för den delen inte bara i Sverige utan även utomlands -- de har skaffat sig den utbildningen. Det är självklart att forskningschefen vid Hässle säger att han skulle kunna öka antalet nyantagna till sin verksamhet. Han talar ju i egen sak.
Herr talman! Jag gjorde inte någon hemlighet av att det var en socialdemokratisk regering som ville lägga ner Odontologen i Göteborg. Vi från Västsverige var emellertid precis lika indignerade då som vi är nu. Odontologen är kvar, och det beror på att vi hade sakliga argument för vår sak. Inte minst skall vi väl alla vara glada för den internationellt kända forskning som sker där, med väldigt många utländska studenter som vill ta del av implantationsmetoden och Brånemarksmetoden. Dessa metoder har betytt oerhört mycket för patienter som har råkat ut för svåra skador. Jag följer denna utveckling mycket noggrant. Tycker Rune Rydén att det är rimligt att Göteborg har fått antalet platser sänkt från 74,8 per miljon invånare till 62,8, medan Linköping ligger kvar på 81? Jag är inte ute efter Linköping eller de andra högskoleorterna, utan jag vill bara se till att det skall finnas en rimlig proportion när det gäller utbildningen. Är det rimligt att man får den kraftiga neddragningen? Jag har icke på något sätt fått se motivet, och det har inte heller någon annan i Göteborg eller i de olika regionerna fått göra. Det har till partigrupperna kommit fax undertecknade av Rune Rydéns partivän, kommunstyrelsens ordförande Johnny Magnusson. Han vänder sig mycket kraftigt emot de här neddragningarna, såväl den inom läkarutbildningen som den på Odontologen. Det har också kommit skrivelser från övriga landsting, från Jan Hallberg, också han partivän till Skaraborgs läns landsting. De skriver exakt vad jag har sagt här i kammaren -- man vänder sig emot förslaget. Landstingsföreträdarna har också tagit upp precis samma tabell som jag redovisade tidigare, den om läkarutbildningen och universitetet. Det kan väl inte vara så att alla dessa människor är lika dumma som Rune Rydén anser att jag är? Jag har stött mig på människor som jag trodde Rune Rydén tyckte var förnuftiga, kloka, förutseende människor, som inte skulle sätta sina namn under dessa dokument och faxa dem upp till oss och till samtliga partigrupper om det inte fanns allvar bakom.
Herr talman! Jag tror inte alls att dessa människor är dumma. De talar naturligtvis i egen sak. De känner för Göteborgs intressen. Det är ett legitimt intresse för deras del. Det är också legitimt att Doris Håvik arbetar för detta. Hon kommer från Göteborg och har alltid på ett trevligt och intressant sätt här i kammaren drivit inte bara Göteborgs frågor utan också andra politiska frågor. Jag har tidigare i ett inlägg sagt att det är utomordentligt svårt att hitta den optimala dimensioneringen i det här sammanhanget. En utredning har arbetat med den här frågan, och den föreslog en minskning. Regeringen har följt upp utredningens förslag och föreslagit en minskning med 40 platser i Lund, 40 på Karolinska institutet och 20 i Uppsala respektive i Göteborg. Jag kan inte finna att Göteborg i och med detta proportionellt sett skulle bli hårdare drabbat. Jag delar inte heller den uppfattningen att Göteborg skulle ha så mycket mindre läkarutbildning än andra orter. Man kan inte föra det resonemanget, eftersom det här är en rikstäckande utbildning, som finns utlokaliserad på olika platser -- det må vara Lund, Malmö, Göteborg, Stockholm, Uppsala eller Umeå. Att man skall ta befolkningen i närområdet som ett underlag för exakt hur stor utbildningen på en viss plats skall vara, är en uppfattning som jag inte riktigt delar. Herr talman! Med stor sannolikhet har Doris Håvik nu hållit sitt sista anförande här i kammaren. Nej, jag hör nu att hon tänker begära replik. Jag har emellertid inte möjlighet att komma igen. Jag vill därför nu rikta ett varmt tack till Doris Håvik för det arbete hon har lagt ner under de här åren. Jag har alltid satt stort värde på att debattera med henne och diskutera med henne i olika sammanhang. Jag önskar henne all lycka i framtiden.
Herr talman! Tack, Rune Rydén, för de vänliga orden! Jag fick emellertid inte svar på min fråga om Rune Rydén tycker att det är rimligt att Göteborg, som från början hade 74,8 utbildningsplatser per miljon invånare, efter neddragningen kommer att ha 62,8 platser. Linköping har då 81. Är den här neddragningen just nu rimlig? Jag ser att Rune Rydén skakar på huvudet. Frågan får förbli obesvarad, eftersom jag inte fick något svar när jag ställde den första gången -- man kan ju fråga sig varför. Nu ställer jag frågan en gång till. Låt frågan få stå obesvarad. Det är inget fel att så sker i protokollet.

Herr talman! Det här skulle kunna bli en kort berättelse med paralleller till uttrycket ''den som gapar över mycket mister ofta hela stycket''. Den motion jag hade tänkt plädera för har fått ett positivt utlåtande av utbildningsutskottet, men finansutskottet har dess värre konstaterat att jag inte kan yrka bifall till den i dess nuvarande utformning. Jag skulle annars ha gjort det. Det rör sig om motion 1993/94:Fi46. Jag kan bara beklaga att så är fallet. Den fråga det bl.a. rör sig om är utbildningen vid Göteborgs universitet. Den har diskuterats så pass ingående alldeles nyligen i replikväxlingen att jag inte finner anledning att göra ytterligare inlägg i den frågan.

Herr talman! Också jag tänkte använda några minuter till att tala om läkar och tandläkarutbildningen. Av någon för mig outgrundlig anledning anser regeringen att för just läkar och tandläkarutbildningen bör man använda mer eller mindre planekonomiska teorier för att söka detaljplanera. Rune Rydén säger att det är svårt att bedöma. Nej, Rune Rydén, det är enligt min mening omöjligt att bedöma. Alla tidigare prognoser över tillgång och efterfrågan på välutbildad arbetskraft har en sak gemensamt. De slår alltid fel, och ändå försöker man. Varför just läkare och tandläkare? Det finns inte någon arbetslöshet bland läkare, nationellt sett. Men det går bra många tusen arkitekter arbetslösa och bra många tusen civilekonomer, men där skär man inte ned. Det är en mycket märklig ordning. Jag har ännu inte fått någon vettig förklaring. Det enda som bär någon slags rimlighet är att man har fallit undan för skråväsendets sista utpost, nämligen Läkarförbundet och Tandläkarförbundet. De har alltid propagerat för och vill ha en liten bristsituation. Det är bra för löneutvecklingen. Det kan inte vara samhällsekonomiska skäl bakom detta. I så fall är det fullständigt orimligt. Det handlar om några futtiga miljoner i detta sammanhang. Argumentet att bara sjuk och hälsovården är arbetsplatsen är också falskt. Det har vi fått höra tidigare, bl.a. av Doris Håvik. Den stora expansionen kommer utanför sjuk och hälsovården -- biomedicinsk industri och liknande. Vi vet redan att de efterfrågar många fler läkare och tvingas ta det näst bästa, nämligen naturvetare, när de helst vill ha läkare. Vi tycker att det är fel. Ny demokrati har som grundprincip att detta inte skall styras från denna kammare. Det skall styras av de studerandes ambitioner. Vi har grundprincipen att det skall vara fritt tillträde för behöriga sökande. Den grundprincipen är viktig att värna i ett samhälle som hyllar utbildning och människors möjligheter att utveckla sig. Mycket riktigt har samtliga medicinska dekaner vid samtliga medicinska fakulteter protesterat kraftfullt och med goda argument. Men dess värre har det inte lyckats, även om utbildningsutskottet faktiskt gjorde ett seriöst försök. Man lyckades i utskottet rätta till det värsta. Bl.a. fanns det mycket goda skäl att rätta till missförhållanden i Göteborg. Herr talman! Av någon underlig och för mig outgrundlig anledning kör finansutskottet fullständigt över sina egna i regeringskretsen. Det är för mig fullständigt obegripligt. Litar inte regeringsföreträdarna i finansutskottet på sina kolleger i utbildningsutskottet i den här frågan? straffas för ett fel som man gjorde år 1977. Förra året var frågan uppe till diskussion. Det gäller fakultetsanslaget. Detta är ett fel som tidigare var betydelselöst, men som genom det nya resursfördelningssystemet faktiskt får betydelse. Det har visat sig på ett mycket allvarligt sätt drabba dess forskning, eller riskerar att göra det. När utbildningsutskottet förra året diskuterade detta hänvisades till den utredning som departementet tillsatte för att ta reda på orsaken. Av det skälet ville vi inte göra någonting. När nu utredningen bekräftar detta och säger att det är ett fel, säger utbildningsutskottet: Goddag, yxskaft!, och vill inte göra någonting åt det. Jag lyckades inte heller i utskottet att få en förklaring. Det skulle vara roligt att få den sakliga förklaringen här i kammaren. I avvaktan på att jag får den, finns det bara en förklaring som har något slags bärkraft, och det är att det inte handlar om sakargument. Det handlar om något slags personliga vendettor mellan odontologen i Göteborg och departementet, eller vad det nu är. Jag har inte lyckats spåra det, men allt tyder på att det är så. Det vilar en unken lukt av akademiska vendettor över detta. Herr talman! Jag yrkar bifall till vår reservation nr 23 beträffande mom. 31 och 33. Risken är ganska stor att den faller. I andra hand har jag uppmanat min riksdagsgrupp att stödja socialdemokraternas reservation nr 22, eftersom det är det näst bästa alternativet. Vi kan då åtminstone begränsa nedskärningen till hälften av det regeringen föreslagit. Herr talman! Eftersom detta sannolikt är mitt sista anförande från denna talarstol vill jag framföra ett tack till talmannen, alla kolleger i utskottet och i kammaren samt inte minst alla hjälpsamma medarbetare inom riksdagen som arbetar i det tysta och gör det möjligt för alla oss andra att stå här. Tack för en mycket stimulerande och lärorik tid!
Herr talman! Jag vill till Stefan Kihlberg säga att det är svårt att göra en riktig dimensionering när det gäller läkar och tandläkarutbildningarna. Man har efter utredningen gjort den bedömningen att examinationen vid läkarutbildningen kommer att öka fram till 2010. Det vet man ganska väl, för att inte säga mycket väl. Det vet man helt enkelt därför att det tar 12 år från det att en läkarstuderande tas in tills han kommer ut på arbetsfältet som specialistutbildad läkare. I det perspektivet tror jag att man rör sig på mycket fast mark. Jag kan möjligen acceptera det argument som Stefan Kihlberg förde fram, nämligen: Varför har man inte diskuterat andra utbildningar? Skälet till att man inte har gjort det är att universiteten och högskolorna numera har rätt att själva dimensionera. Man har gjort ett undantag för dessa mycket dyra utbildningar som är direkt kopplade till den stora vårdapparat som vi har i Sverige. Stefan Kihlberg tog också upp ytterligare ett exempel. Det gällde anslaget till den odontologiska fakulteten vid Göteborgs universitet. Jag skall gärna erkänna att det är en lång och knepig historia i den här frågan. Den har från tid till annan behandlats i utskottet. Jag tycker att frågan fick en utmärkt behandling vid detta tillfälle. Jag vill hänvisa Stefan Kihlberg, om han inte har lyckats läsa in det, till utskottets text. Den texten redogör på ett utmärkt sätt för ärendets gång under tiden och varför vi kommit till det ställningstagande som vi gjorde. Herr talman! Låt mig också rikta ett tack till Stefan Kihlberg för det trevliga samarbete som vi haft i utskottet under dessa tre år. Tack!
Herr talman! Jag vänder mig emot att Rune Rydén säger att man befinner sig på fast mark. Han sade tidigare att detta är mycket svårt att avgöra. Vi vet att Läkarförbundet har gjort många prognoser tidigare och spått arbetslöshet, och det är fortfarande en lika stor efterfrågan. Jag tror att de flesta är överens om att det är omöjligt att göra den här typen av prognoser. Det blir alldeles extra svårt i den tid vi nu befinner oss i med rörlig arbetskraft och en allt snabbare utveckling. Rune Rydén säger att detta är en nationell fråga. Men vi vet, Rune Rydén, att man kan utbilda sig i Umeå och sedan flytta till Göteborg. Jag förstår att man väljer alternativet att hellre bo i Göteborg, inget ont om Umeå i och för sig. Vi vet i dag att det finns vissa utländska universitet som specialiserat sig på att utbilda svenskar och som har gjort det till en affärsidé, eftersom det är en trång sektor i Sverige. Många fler vill bli läkare. Man skaffar sig bl.a. utbildning på Irland. Man skulle kunna säga: Vi kan lägga ner vår medicinska utbildning i Sverige. Det blir billigare på det sättet, och så köper vi hem utbildningen och låter andra stå för den. Men fortfarande har svensk medicinsk utbildning rykte som en av de förnämsta i världen. Jag tycker att vi på något vis måste ta detta nationella ansvar.
Herr talman! Låt mig bara säga till Stefan Kihlberg att jag tycker att det skulle har varit lämpligt om nydemokraterna hade tagit sitt ansvar på detta område. Det är inte särskilt socialt ansvarsfullt att argumentera för att det skulle vara fritt intag till dessa dyra utbildningar, där man för många miljoner kronor skulle utbilda människor som sedan inte skulle finna en adekvat arbetsmarknad.
Herr talman! Nej, om det hade blivit så hade jag haft förståelse för den synpunkten, men det blir ju inte så. I Sverige har vi aldrig sett en arbetslöshet bland läkare som har varit något att tala om. Men skulle en sådan arbetslöshet uppstå råder det en skriande brist internationellt. Det vore väl en förträfflig form av u-hjälp att erbjuda hälso och sjukvård och tandvård till länder som har en skriande brist på detta. Det vore en utmärkt och praktisk form av bistånd. Utbildningarna är dyra, javisst. Men jämför dem med t.ex. vissa yrkesinriktade gymnasieutbildningar! De är mycket dyrare, men när det gäller dem för man inte alls samma resonemang. Det argumentet håller inte. Dessutom är det trångsynt att mena att läkare bara skall jobba inom sjukvården. Fråga Astra och Hässle! Se på expansionen inom läkemedelsindustrin och hur mycket den industrin betyder för svensk ekonomi. Då ser man också vilken kolossal potential som finns i framtiden för läkare. Göteborgs medicinska fakultet har ju specialiserat sig i just denna riktning för att skapa läkare som har en bredare kompetens och som har en mycket bredare arbetsmarknad än bara sjukvården.

Herr talman! Mitt ämnesområde platsar kanske egentligen inte i detta sammanhang. Jag skulle kanske varit inne tidigare i debatten, men genom vissa omständigheter blev det inte så. Jag vill emellertid ta upp en angelägen fråga med anknytning till den finanspolitik som förs, och den gäller framför allt förutsättningarna och problemen kring småföretagens verksamhet. Vi vet alla att det är de 400 000 småföretagen som är avgörande för landets ekonomiska utveckling. Det är främst de som skapar nya jobb. Vi vet också att ungdomsarbetslösheten är extremt hög och att den nu späds på med en ny årskull om 150 000 ungdomar, som till största delen blir arbetslösa. Ungdomspraktikplatserna räcker inte alls till, och de är för övrigt en temporär lösning i arbetsmarknadskrisen. Här krävs ett nytänkande som på ett bättre sätt kan föra ut fler ungdomar på arbetsmarknaden. Ny demokrati har under två år lagt fram förslag till inrättande av ett lärlingssystem, baserat på goda erfarenheter från bl.a. Tyskland. Vi har även motionerat om nya former av industriskolor. Mot bakgrund av den stora bristen på ungdomsjobb är det förvånande att såväl regeringspartierna som Socialdemokraterna har avslagit dessa sysselsättningsfrämjande förslag. Vidare skapar de nuvarande arbetsrättsliga reglerna en onödig byråkrati, och de kan avhålla småföretag från att nyanställa medarbetare. Ny demokrati föreslog en förlängning av provanställningstiden till 18 månader och att alla företag med mindre än 25 anställda skulle undantas från LAS. Det är förslag som skulle skapa tiotusentals nya jobb. Också detta är Ny demokrati-förslag som riksdagen har avslagit. Kapitalförsörjningen är fortfarande ett stort problem för småföretagen, som inte har kunnat tillgodogöra sig de lösningar som vi erbjuder med riskkapitalbolag, typ Atle och Bure. Däremot har Industri och nyföretagarfonden i och för sig fungerat bättre. Förhoppningsvis kommer även de reorganiserade utvecklingsfonderna i form av bolag att förbättra möjligheterna för småföretagen att få mer riskkapital. Med Ny demokrati som pådrivande kraft kommer nu äntligen situationen för uppfinnare och innovatörer att förbättras genom stiftelsen Idécentrum, men inte i tillräcklig utsträckning -- långt därifrån. Fler nya jobb skulle skapas om vi satsade ännu mer på uppfinnar och innovationsföretagen. Varför säger riksdagen nej till skattebefriade royaltyintäkter för nya produkter under exempelvis en 5--10-årsperiod? Varför säger riksdagen nej till avdragsgilla patentkostnader för enskilda uppfinnare, till riskkapitalavdrag för satsningar på innovationsprojekt och till nya innovationsfonder för kapitalplacerare? Det är alla förslag från Ny demokrati som har avslagits här i kammaren. Men som vanligt är vi litet för tidigt ute. Våra förslag dyker säkert upp på annat håll under nästa mandatperiod. Vi vet att bankerna fortfarande är mycket obenägna kreditgivare. Ny demokrati föreslog också därför att en garatifond på 2 miljarder skulle inrättas med anknytning till just Industri och nyföretagarfondens verksamhet. Företagarna, vars projekt eller idé har bedömts av denna fond får ju i dagens läge ställa upp med 10 % av kapitalbehovet. Fonden ställer upp med 30 % och banken med 60 %. Men även om fonden gör en positiv utvärdering av projektet händer det alltför ofta att bankerna inte ställer upp med sin kredit efter bedömning av risknivå och säkerheter. I det här läget skulle den statliga garantifonden kunna utnyttjas, och banken skulle då inte kunna neka till att bevilja krediten i fråga. Vår tänkta finansiering av denna garantifond med pengar från Fond 92--94 gick tyvärr snett. Förslaget avslogs i utskott och kammare. I andra hand yrkade vi på en utredning om tanken på en statlig lånegaranti, en uppläggning som skulle förbättra kreditsituationen på marknaden. Tyvärr ansågs inte heller detta som intressant. Så skall jag gå över till ett annat problem. Även om takten i företagskonkurserna minskar, kvarstår fortfarande en otidsenlig konkurslagstiftning. Jag tänker då främst på prioriteringen av leverantörsskulder i samband med konkurs. Det är för mig obegripligt att regeringen ännu inte kommit till skott i denna fråga. Fortfarande gäller dominoeffekten -- en konkurs drar många leverantörer med sig i fallet, och därmed försvinner många till synes trygga arbetstillfällen. Herr talman! Jag har med detta korta spontana inlägg bara velat föra fram och belysa några av Ny demokratis insatser och synpunkter vad gäller just småföretagen och deras situation på marknaden och i politiken. Jag vill avslutningsvis framföra en hälsning till kammarens ledamöter. Sälj inte skinnet innan björnen är skjuten! Ny demokrati är inte uträknat. Väljarna vill har oss kvar i politiken. En skön sommar, herr talman!

Herr talman! Jag skall tala om läkarutbildningen och tandläkarutbildningen. Eftersom jag kommer att gå emot mitt partis deklarerade åsikt i frågan om antalet läkarutbildningsplatser tror jag att mitt anförande kan ha ett visst värde. Jag vet nämligen att flera av mina kolleger i Ny demokrati ännu inte har tagit ställning i denna fråga. Jag skall som vanligt försöka vara tydlig, och jag kommer inte att vara rädd för att trampa på några ömma tår. Vi har för många läkare och tandläkare i Sverige. Man har beräknat tandläkaröverskottet till minst 2 000. En del av överskottet kommer säkerligen att uppslukas genom det enligt min och vetenskapens mening galna beslutet att förbjuda amalgam. Det finns alltså inget vetenskapligt stöd för förbudet, och Sverige är det första land som har begått denna dumhet. Jag kan lova att detta kommer att kosta mycket pengar. Så kostar t.ex. en fyllning i en hörntand som utförs som en amalgamkrona ungefär 300 kr. Den får nu utföras i kompositmaterial, som kostar ungefär fem gånger så mycket. Så är det rakt igenom. En plastfyllning håller bara ungefär en fjärdedel av den tid i kroppen som en amalgamfyllning håller. Det kommer att behövas många tandläkartjänster för att klara de nya bestämmelserna. Hur många är inte lätt att säga. Socialstyrelsen beräknar att det blir ungefär 500 tjänster, men det är en osäker beräkning. Läkaröverskottet är svårt att uppskatta. Det finns visserligen ett antal arbetslösa läkare, men det är inte hela sanningen. Min personliga kvalificerade gissning är att vi har minst lika många läkare för mycket som övertaliga tandläkare, dvs minst 2 000 Distriktsläkarna i Sverige i dag behandlar ungefär tio patienter per dag. Före 1970, när de hade prestationsersättning, behandlade de 20 patienter om dagen. Så är också fallet med utländska läkare. Om man fick upp farten på distriktsläkarna, så att de arbetade lika hårt som läkarna utomlands, kunde man därigenom spara in 2 000 tjänster. Jag tycker därför att man skall dra ned antalet medicinska utbildningsplatser med 120. Det har här talats mycket om Göteborg. Det finns många som inte vill att läkarutbildningen där skall minska. I Dagens Nyheter för någon månad sedan fanns det dock en artikel om oegentligheter vid medicinska fakulteten. Dåvarande dekanus och en av de mera framträdande professorerna sålde där utbildningstjänster privat till Mellanöstern. Är det ont om läkarutbildningsplatser när personalen kan ägna sig åt sådana här affärer på egen hand? En fråga som hänger ihop med detta är följande. Sverige tar varje år emot nästan 300 läkare med utländsk utbildning. Vi dränerar därigenom tyvärr många u-länder på läkare. En läkare har exempelvis i många öststater en månadslön på ca 300 kr. Man kan då förstå att Sverige lockar. Man kan själv tänka sig att en svensk läkare utomlands skulle erbjudas en hundra gånger större lön än här, dvs. ungefär 3 miljoner kronor i månaden. Det är klart att den läkaren skulle överväga att flytta utomlands. Jag tror att det i detta sammanhang inte räcker med att minska antalet läkarutbildningsplatser. Man måste också införa strängare krav och försöka förhindra att läkare kommer till Sverige, främst läkare från u-länderna. De behövs så väl där borta.

Herr talman! I betänkandet 1993/94:AU18 Utskottsbehandlingen av ärendet har inneburit att utskottsmajoriteten i det betänkande som vi nu behandlar på några väsentliga punkter är annorlunda än den i betänkande AU18. Sålunda består den nya majoriteten i dessa delar av företrädare för Socialdemokraterna. Företrädare för regeringspartierna och Ny demokrati redovisar sina ståndpunkter i reservationer. Herr talman! Regeringens förslag om en allmän och obligatorisk arbetslöshetsförsäkring innebär att ett länge närt önskemål förverkligas. Många tusen som i dag står utanför ett inkomstrelaterat försäkringsskydd vid arbetslöshet får tillgång till en arbetslöshetskassa. Då riksdagen i torsdags sakbehandlade ärendet här i kammaren framförde jag kritiska synpunkter på de arbetsvillkor som blir följden då stora propositioner med behov av kompletterande juridisk och teknisk bearbetning lämnas sent till riksdagen. Detta omdöme gäller alltjämt, liksom då framförda uppskattningar till vår kanslipersonal som intill dessa senaste -- och, får jag säga, nattliga -- timmar dragit ett tungt lass. Herr talman! Med dessa sammanfattande synpunkter yrkar jag bifall till reservation 1 under mom. 1 i betänkande AU26 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Efter återremissen till utskottet av ärendet om den fortsatta reformeringen av arbetslöshetsförsäkringen har jag på ett anmärkningsvärt sätt erfarit att ledamöterna i Sveriges riksdag inte arbetar för Sverige och det svenska folket utan endast har sitt partis politiska inriktning och prestige för ögonen. Nu inser jag varför Sverige har hamnat i så djup ekonomisk kris: Sveriges problem är politik och politiker. I detta a-kasseärende finns det jättebra bitar i propositionen, i Socialdemokraternas, i Vänsterns och i vår egen motion. Om vi verkligen jobbade för Sveriges bästa vore det väl den naturligaste sak i världen att man plockade ut dessa russin ur kakan och förenade dem till ett enda stabilt, politiskt väl förankrat förslag? Är inte detta vanligt svenskt bondförnuft? Några incitament till seriösa förhandlingar för att få fram ett bra förslag existerar inte. Nu är förslaget behandlat efter prestige och politikerintriger och inom politikens ramar. Sveriges väl och ve är sekundärt. Efter återremissen försökte jag få gehör för min tanke. Naturligtvis avslogs den av de etablerade politikerna. En del av dem har ju suttit här mer än tio år. Så fick man inte göra -- då kunde ju något parti få mer poäng än de andra. I stället skulle nu de olika blockens kompletta förslag ställas upp mot varandra, och en därpå följande röstning skulle avgöra hur betänkandet skulle skrivas. I stället för att optimera insatsen och utbytet av mycket kvalificerade förslag tvingas man nu att rösta fram ett förslag som politiskt sett har majoritet. Innehållet, de som berörs och konsekvenserna av beslutet är ovidkommande. Det är ytterst beklagligt att kammaren skall ta del av och besluta om ofullständiga, krångliga och verklighetsfrämmande förslag som berör så många människor. Hade viljan funnits bland politikerna skulle slutprodukten ha blivit en helt annan. Herr talman! Jag är uppriktigt illa berörd över det kommande beslutet, som är grundat på politik och inte på omsorgen om Sveriges folk. Det som dock ger mig viss styrka är min egen vetskap om att jag nu på alla sätt har försökt tillämpa sunt förnuft i detta ärende. Det spott och spe och de lögner som jag fick utstå och den nivå på debattinläggen som Moderaternas företrädare använde sig av exemplifierar mer än väl vad politik egentligen handlar om. Detta kommer jag givetvis att bära med mig i min fortsatta kamp för införandet av sunt förnuft i riksdagen. Herr talman! Jag yrkar bifall till Ny demokratis reservation nr 2.

Herr talman! Turerna kring regeringens förslag till ny arbetslöshetsförsäkring har varit väldigt många. Det blir ju gärna så när regeringen till riksdagen kommer med ett halvfärdigt och hafsigt förslag, som med lämpor till Ny demokrati skall pressas igenom systemet -- allt bara för att kunna sjösätta det före valet. Det är ett förslag som dessutom är så komplicerat och byråkratiskt att det nästan är ogenomträngligt för en vanlig människa. Detta konstaterade även Frågetecknen är många. Regeringen medger själv att åtskilliga frågor återstår att utreda. Det är en diger lista med ett tjugotal frågetecken som man skall utreda framöver. Fyra timmars debatt i torsdags kväll gav inga besked till de hundratusentals arbetslösa som känner oro inför framtiden. Det gavs inte några som helst besked, trots att fyra företrädare för regeringspartierna och arbetsmarknadsminister Nu skall jag inte starta en ny debatt här, herr talman. Vår inställning till förslaget och våra argument är säkert välkända. Men jag vill ändå mycket kort sammanfatta förslagets innebörd. Förslaget om en allmän obligatorisk arbetslöshetsförsäkring är ingen allmän försäkring. Förslaget innebär att färre människor i framtiden kommer att omfattas, beroende på ett mycket komplicerat regelsystem. Förslaget innebär vidare att villkoren för ersättning skärps, vilket i synnerhet kommer att drabba kvinnor och ungdomar. Även företagare på glesbygden får försämrade villkor. Den maximala tiden begränsas till två ersättningsperioder. Många arbetslösa kommer emellertid inte att få två perioder utan utförsäkras tidigare. I det betänkande som nu har lagts på kammarens bord efter återremissen till utskottet finns en teknisk majoritet för Socialdemokraternas yrkande om avslag på propositionen. Men detta är endast en teknisk majoritet som vi har genom ordförandens utslagsröst. Denna majoritet kommer att vändas här i kammaren, trots den kritik som Ny demokrati har framfört mot regeringens förslag. Ny demokrati har ju upphört att fungera som parti men står kvar som stödtrupp åt regeringen. Därför går nu regeringens förslag igenom helt ograverat. Det är verkligen ett beklämmande spel med de arbetslösa som vi nu upplever. Herr talman! För att det inte skall råda några oklarheter om var vi socialdemokrater står i denna fråga vill jag avslutningsvis jag säga följande, som jag också sade i den förra debatten: Vi har i betänkandet presenterat vår principiella syn på hur arbetslöshetsförsäkringen bör se ut i framtiden. Om väljarna ger oss sitt förtroende i höstens val kommer vi med detta som grund att förändra det system som nu införs. Det betyder bl.a. att begränsningen till två ersättningsperioder tas bort. Vi kommer att lägga fram förslag som innebär att vi åter får en arbetslöshetsförsäkring som verkligen är värd namnet. Arbetslinjen skall vara en av de bärande delarna i försäkringen. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till hemställan i arbetsmarknadsutskottets betänkande.

Fru talman! För snart tre år sedan, sommaren 1991, lämnade jag, som statsminister, in Sveriges ansökan om medlemskap i Europeiska gemenskapen. Då var en majoritet av svenska folket för ett svenskt EU-medlemskap. I dag är flertalet negativa eller tveksamma. För snart tre år sedan, hösten 1991, fick Sverige en moderatledd, borgerlig regering. Då trodde en majoritet av svenska folket att en borgerlig regering skulle skapa bättre tillväxt, lägre arbetslöshet och ökad välfärd. I stället fördjupade regeringen lågkonjunkturen och förvärrade krisen. Regeringen insåg inte riskerna med att låta arbetslösheten stiga till tvåsiffriga nivåer. Den missbedömde gång på gång hur farligt snabbt budgetunderskott och statsskuld rusade i väg. Regeringen ägnade sin mesta tid åt att sätta i gång ett systemskifte och en ''valfrihetsrevolution''. Men det blev ingen ökad valfrihet. I stället blev det nedskärningar inom förskolan och skolan, sämre hjälp till de gamla och en sjukvård som sviktar. ''enda'' vägen. Han kallade den också för ''Europavägen''. Budskapet var: För att Sverige skall kunna bli medlem i EU måste vi sänka skatterna och skära ned på välfärden rejält. Men efter tre år med moderat politik säger många: Är det detta som väntar oss i EU, då säger jag nej. Nu är, tack och lov, den europeiska Unionen inte moderat. Den är inte heller socialdemokratisk. Den blir vad medlemsländerna och medborgarna gör den till. De konservativa partierna i Europa vill gå en väg som har prövats och misslyckats i Storbritannien. Det är en väg som nu också har prövats i Sverige, och visat sig vara en återvändsgränd. De socialdemokratiska partierna i Europiska unionen vill gå en helt annan väg. Tillsammans har vi antagit ett program som heter ''Sätt Europa i arbete''. Det handlar om aktiv sysselsättningspolitik, om kompetensutveckling i stället för låga löner, om fackligt samarbete. Det handlar om miljön, om kampen mot fascism och rasism, om fred och säkerhet. Det handlar om jämställdhet, om lika villkor i arbetslivet, om barnomsorg och om fler kvinnor i politiken. Inför valet till Europaparlamentet gick det franska socialistpartiet ut med varvade listor, liksom de flamländska belgarna. De tyska socialdemokraterna har 46 % kvinnor på valbar plats, de spanska 36 %. Om jag får bestämma, kommer hälften av de spolitiker som skall företräda Sverige i Europeiska unionen att vara kvinnor. Jag ser Europeiska unionen som en möjlighet att skapa ett annat Europa än det som efter 10 år av nyliberal politik nu trycks ned av arbetslöshet och uppgivenhet. Jag tror att vi bättre kan lösa de för oss viktiga problemen inom än utanför EU. Jag tror också att ett EU-medlemskap har fler fördelar än nackdelar. Jag har stor förståelse för att många tycker att det är svårt att ta ställning och att de känner sig osäkra. Det är svårt. Det är osäkert. I slutändan handlar det om att försöka göra en bedömning av framtiden. Och om den kan inte vare sig jag eller någon annan -- inte ens Carl Bildt -- uttala sig med säkerhet. Men vi kan försöka lära oss så mycket som möjligt, innan vi tar ställning. Vi kan respektera att vi har olika uppfattning. Vi kan diskutera med varandra. Och vi kan kanske till sist mötas. Hade det varit folkomröstning nu i juni, som Carl Bildt ville, tror jag att det hade blivit svårt att klara den uppgiften. Men nu har vi mer tid. Och vi har ett mycket viktigt val i vårt land före folkomröstningen. Ett val som ger Sverige chansen att byta färdriktning och regering. Det är inte EU, det är fortsatt moderatstyre, som är det främsta hotet mot de värden och den gemenskap som vi byggt upp i vårt land. Det tror jag även företrädare för Centern och Folkpartiet börjar inse. Vad som än händer i november behöver Sverige en socialdemokratisk regering som tar itu med arbetslösheten, som bryr sig om hur människor har det och som kan skapa framtidstro! Den ''enda'' vägens politik, den som skulle lösa Sveriges problem, tog tvärt slut hösten 1992. När räntan for upp till otroliga 500 %, kom sanningens minut för en yrvaken regering, som sade sig ha full kontroll över ekonomin. Marknadens dom var hård. Misslyckandet var ett faktum. Statsministern tog själv ordet i sin mun så småningom. Men regeringen fick en chans som ingen annan svensk regering i fredstid fått. Det största oppositionspartiet erbjöd ett samarbete för att ta landet ur den akuta ekonomiska krisen. Det blev en uppgörelse mellan regeringen och socialdemokratin. Regeringen hade inget annat val, där den dinglade över det ekonomiska bråddjupet. Men så snart regeringen fått näsan över kanten var det slut på samarbetsviljan. Nästan genast började moderata statsråd att springa ifrån överenskommelserna. Aktiebeskattningen sänktes. Våra förslag att minska arbetslösheten röstades ned. Det som en majoritet av svenska folket sagt sig vilja ha, det som näringslivet efterfrågat, det som så många ekonomer menar vore avgörande för att återupprätta förtroendet för Sverige -- ett samarbete över blockgränsen i de stora avgörande frågorna -- avvisade regeringen. Statsminister Bildt gjorde det ödesdigra valet att göra sin regering beroende av Ny demokrati. Bengt Westerberg, Olof Johansson och Alf Svensson lät det ske. Ovanpå den ekonomiska krisen fick vi en politisk kris. Och Sverige fick en regering som från den ena dagen till den andra inte visste om den skulle få igenom sin politik. Carl Bildt försvarade sitt samarbete med Ian Wachtmeister. Där fanns en samsyn och en grundideologi som förenade. Sedan försvann herr Wachtmeister. Carl Bildt försvarade i debatten mot mig för några veckor sedan sitt samarbete med Harriet Colliander. Nu är också fru Colliander historia -- eller är på väg att bli historia. Det parti med vars hjälp regeringen hållit sig kvar vid makten är i fullständig upplösning. Finalen på samarbetet mellan regeringen och Ny demokrati blev en beklämmande uppvisning. Budgetunderskottet späddes på med ytterligare Med hjälp av resterna av Ny demokrati lyckades regeringen i sista minuten här i kammaren nu på morgonen försämra arbetslöshetsförsäkringen. De nya reglerna skall gälla om tre veckor. Nu får färre lägre ersättning under kortare tid. Visserligen minskar statens utgifter för a-kassan, men i stället ökar kommunernas utgifter för socialbidrag. Kostnaderna flyttas från det ena stället till det andra. Nu förstår jag vad Ny demokrati menade när de i valrörelsen flyttade backar från den ena sidan av scenen till den andra. Däremot förstår jag inte hur vissa regeringspartier har kunnat hamna i ett sådant sällskap. Krisen för Ny demokrati är också en kris för den borgerliga regeringen. Sveriges problem är stora, men inte ödesbestämda. Konjunkturen är på väg upp. Men vi är inte på väg in i någon ''gyllene period'', som Carl Bildt tanklöst och taktiskt utlovat. De kommande åren blir tuffa, besluten svåra, påfrestningarna kännbara. Men vändningen i ekonomin skapar möjligheter, som vi måste ta till vara, innan det är för sent. Jag ser tre huvuduppgifter de närmaste åren. 1. Att få ned arbetslösheten. Sverige får inte fastna i samma arbetslöshetsfälla som slagit igen över land efter land. Vi socialdemokrater kommer att bekämpa arbetslösheten, på alla fronter och med alla medel. Vi vill öka sysselsättningen, främst i näringslivet. Vi vill stimulera investeringar i företag, i byggande, i kommunikationer, i tele och data, i miljö. Vi vill satsa på kunskap och kompetens, genom fler platser i gymnasieskolan, högskolan och arbetsmarknadsutbildningen. Vårt mål är att ingen under 25 år skall behöva gå arbetslös mer än 100 dagar. Vi tror inte att sämre anställningstrygghet och snabbare utförsäkring ur a-kassan skapar några nya jobb. De skapar bara otrygghet och socialbidragsberoende. Det är vansinnigt att nu tvinga ytterligare 20 000 kommunalt anställda att lämna sina jobb på daghem, i skolor, på sjukhus och inom hemtjänsten. De behövs där. 2. Att få hejd på underskott och skulder. Det viktigaste för att minska budgetunderskottet är att få i gång tillväxten. Därför gör vi massiva investeringssatsningar. Vårt parti föreslår en investeringssatsning på 20 miljarder kronor. Varje arbetslös som får ett jobb och kan försörja sig är en besparing. Vi måste granska varenda utgiftspost. Det finns inte utrymme för vårdnadsbidrag eller några kostnadskrävande reformer. Vi kan inte utlova några skattesänkningar, inte med en statsskuld på drygt 1 000 miljarder kronor -- en skuld som för närvarande dessutom växer med 200 miljarder om året och som ger ränteutgifter på över 100 miljarder kronor nästa år. Vi tycker att det är rimligt att kapitalägare betalar åtminstone lika mycket i skatt som låginkomsttagarna. Vi tycker att det är lika rimligt att de som har de allra högsta lönerna får betala 5 % höjd skatt för att stödja de arbetslösa. 3. Att låta solidaritet och medmänsklighet prägla politiken. Det är förhållandevis enkelt att sitta vid ett skrivbord och visa hur en nedskärning här och en försämring där ger lägre utgifter. Men bilden blir en annan, om man tänker sig att det är det egna barnet som inte får tillräckligt med stöd och hjälp i skolan, om man kan föreställa sig själv där i sjukhussängen, utan möjlighet att få duscha ens en gång i veckan, om det är ens egen senildementa mamma som får allt mindre hjälp och känner sig otryggare. Då tror jag att de flesta inser att påfrestningarna måste fördelas så rättvist som möjligt, och att det är vi som har jobb, som är friska och som klarar oss förhållandevis bra som måste bära det tyngsta lasset. I dag styrs Sverige av en regering som uttalat vill att de ekonomiska och sociala skillnaderna skall öka. Efter den 18 september hoppas jag att Sverige styrs av en socialdemokratisk regering, som inte givit upp, som är beredd att med all kraft bekämpa arbetslösheten, som med hela sin övertygelse strävar mot ett så rättvist och jämställt samhälle som möjligt och som inbjuder alla, som vill åt samma håll, att vara med.

Fru talman! Ingvar Carlsson konstaterar att en huvuduppgift för varje regering, nu och efter valet i höst, är att komma tillbaka till full sysselsättning. Det är lätt att till fullo instämma i att detta är en huvuduppgift. Vi är också överens mellan regeringen och Socialdemokraterna om att det under detta årtionde, fram till sekelskiftet, behövs ett tillskott på ungefär, kanske t.o.m. drygt, en halv miljon nya jobb i det privata näringslivet. Det här är en enorm utmaning, eftersom hela sysselsättningsökningen efter 1950 har skett inom den offentliga sektorn. Den privata sysselsättningen har under den här perioden i stort sett stått stilla. Det här innebär att det nu krävs ett trendbrott jämfört med den utveckling som vi har haft hittills. Den privata stagnationen har inte varit något stort problem, så länge den offentliga sektorn har expanderat, men nu är situationen alltså annorlunda. Vi är från regeringens sida och från Folkpartiets sida övertygade om att det för att man skall kunna åstadkomma ett tillräckligt trendbrott krävs en rad åtgärder för att skapa bättre villkor, framför allt för nya företag och små företag. Regeringen har också under de här åren genomfört en rad sådana åtgärder. Några av de viktigaste har genomförts först i år, och en del kommer att genomföras under de månader som ligger framför oss. I flertalet fall har Socialdemokraterna gått emot de här åtgärderna. I åtskilliga fall har man sagt att om Socialdemokraterna skulle återkomma i regeringsställning efter valet i höst, avser man att återställa den gamla ordningen, dvs. den ordning som under 40 år inte gav oss något tillskott av jobb i den privata sektorn. Vi behöver alltså inte fundera så mycket på vad effekterna blir om denna socialdemokratiska politik fullföljs, därför att vi har facit. Vi har sett historiskt hur det har gått. Det är mot denna bakgrund som jag vill ställa två frågor till Ingvar För det första: Hur kan ni socialdemokrater tro att en politik som inte gav något tillskott av privata jobb under 40 år nu skall kunna ge oss över en halv miljon jobb under 6--7 år? För det andra: Hur kan ni socialdemokrater tro att företagare och andra i tillräcklig utsträckning vill satsa pengar i riskfyllda investeringar i småföretag ifall de får bättre betalt efter skatt om de sätter in pengarna på banken eller köper statsobligationer?

Fru talman! Är det inte märkligt, Bengt Westerberg, att vi har haft de stora ''tappen'' när det gäller sysselsättning, industri och näringsliv mellan 1976 och 1982 samt mellan 1991 och 1994 när vi har haft en borgerlig regering? Är det bara en slump? Eller kan det möjligen hänga samman med vilken sorts politik som man för? Beror det på att den nyliberala politik som misslyckades ute i Europa under 80-talet och som ni här nu försöker att föra inte ger resultat? Att bara förlita sig på marknadskrafterna ger inte resultat. Om man dessutom för en budget och efterfrågestimulerande politik som i stället kör ner konjunkturen, är det klart att det blir massarbetslöshet. Då får vi en sådan här situation som vi nu har upplevt. Jag anklagar den borgerliga regeringen för att med sin ekonomiska politik ha drivit ner efterfrågan, förvärrat arbetslösheten och försenat konjunkturuppgången. Det är 70 000 företag som har gått i konkurs under den borgerliga regeringstiden. Många av dessa företag är småföretag, Bengt Westerberg, och det är inte någon socialdemokratisk politik som har drivit dem i konkurs. Men med den politik som ni har fört har de inte fått någon efterfrågan på sina produkter. Sedan över till skatterna. Här är Bengt Westerberg verkligen ute på hal is. Vi träffade en överenskommelse om en skattereform, där den nuvarande finansministern var en av arkitekterna. Ni bedömde att den överenskomna skattenivån för kapitalägarna var rimlig. Den skattereformen förhindrade skattefusk och skatteplanering. Avsikten var att ge en långsiktig stabilitet åt vårt näringsliv och vårt ekonomiska liv över huvud taget. Vad ni gjorde var att bryta upp skattereformen. För de grupper, aktieägarna, som hade det allra bäst sänkte ni skatten, samtidigt som ni försämrade för gamla, sjuka och arbetslösa. Det är inte bara en orättfärdig politik utan det är också en dålig politik därför att den leder inte till fler jobb. Det har den inte gjort i andra länder och inte heller i Sverige. I takt med att ni har sänkt dessa skatter har det blivit ännu fler arbetslösa. Vad vi socialdemokrater däremot vill göra är att förbättra förutsättningarna för företagen. Med en socialdemokratisk regering blir det lägre skatter för företagen och högre skatter för ägarna. Vi vill satsa 20 miljarder kronor i ett massivt investeringsprogram som kan få i gång hjulen i Sverige, som kan skapa litet optimism och framtidstro. Den här regeringen har återigen visat att den är förlamad av sin ideologi. Den tror inte på politikens möjligheter. Därför kommer denna regering inte att kunna ta Sverige ur den ekonomiska krisen.
Fru talman! Även om man bortser från de borgerliga regeringsperioderna och bara ser på utvecklingen mellan 1950 och fram till 1976 -- alltså under ett kvarts sekel -- visar det sig att ni socialdemokrater inte skapade några jobb i privat sektor. Självfallet har konjunkturerna under den här perioden gått upp och ner, men faktum är att den socialdemokratiska politiken har inneburit att för varje nytt jobb som har tillkommit i privat sektor har ett jobb försvunnit. Jag sade att vi kunde leva med detta så länge som den offentliga sektorn expanderade och ändå klarade vi sysselsättningen, men nu står vi inför en ny utmaning som kräver ett trendbrott. Då duger inte den gamla politiken som inte gav något tillskott av nya jobb. Ingvar Carlsson säger att han tror att det går att ge goda villkor för företag, men att man skall ha högre skatt för företagare. Jag tycker att Kjell-Olof Feldt har slagit huvudet på spiken när han i sin nya bok ''Rädda välfärdsstaten'' skriver: ''Vi socialdemokrater har inte utan fog beskyllts för att önska det omöjliga: rika företag, men fattiga företagare och företagsägare.'' Den politiken betecknar Ingvar Carlssons förre finansminister Kjell-Olof Feldt som omöjlig, och det är dess värre sanningen. Den politiken är omöjlig. Om ni inte är beredda att skapa sådana villkor att företagare och företagsägare är beredda att tillskjuta kapital också i riskfyllda småföretag, kommer vi aldrig att få den expansion till stånd som vi och Socialdemokraterna -- såvitt jag förstår -- är överens om är nödvändig för att vi skall kunna klara sysselsättningen fram till sekelskiftet. För att få fram en halv miljon nya jobb måste vi göra det möjligt för dem som är beredda att satsa i små företag att få en lika bra avkastning efter skatt som man får om man sätter in pengarna på bank eller placerar dem i statsobligationer. Säger Socialdemokraterna nej till den politiken, då är det precis som Kjell-Olof Feldt säger: Den politiken är omöjlig.

Fru talman! Jag läste att Electrolux i Mariestad kommer att säga upp 130 anställda nu i veckan. Och det kan bli fler, säger företagsledningen. Orsaken: för liten efterfrågan och den osäkra räntan. Chefen Jörgen Johansson säger: Möjligen kan en socialdemokratisk valseger innebära att det satsas på vissa åtgärder. Just det. Ett näringsliv som inte har ett stöd av den ekonomiska politiken, som är helt utlämnat åt marknadskrafterna, har svårt att klara både sin produktion och sin sysselsättning. Vad hände under 80-talet med näringslivet? Jo, industriinvesteringarna, Bengt Westerberg, ökade med över 40 %. Det fanns optimism och framtidstro, som till sist blev litet för stor. Men industriinvesteringarna ökade med 40 %. Under er tid i regeringsställning har industriinvesteringarna rasat. Visst är det en utmaning. Vi står inför en enorm uppgift. Jag har aldrig ett ögonblick sagt att detta är en lätt uppgift. Land efter land har ju misslyckats, därför att man har använt de medel som ni nu försöker med igen. För mig är i själva verket ett av de främsta skälen till att jag anser att vi bör bli medlemmar i den europeiska unionen att det inte heller för en socialdemokratisk regering är lika lätt längre. Det går inte på samma sätt att bara tillämpa nationella metoder för att klara sysselsättningen, utan det kommer att behövas -- som jag ser det -- en europeisk strategi för att vi med större framgång skall klara den uppgiften. Vad jag kritiserar regeringen för är passivitet, för att med felaktiga åtgärder ha fördjupat lågkonjunkturen och försenat uppgången. Nu står man utan medel för att kunna ta vara på de möjligheter som en konjunkturuppgång erbjuder. Det är därför som regeringen är förbrukad när det gäller kampen mot arbetslösheten.

Fru talman! Efter detta replikskifte hänger frågan i luften: Hur, Ingvar Carlsson? Inte med ett enda ord nämner ni småföretagens villkor i det här landet, inte med ett enda ord -- i ett replikskifte som handlar om att skapa nya jobb! Hur kan det komma sig? Vi ser i dag hur antalet jobb ökar i de små, mindre och medelstora företagen. Det är fakta som talar att regeringens politik håller på att ge resultat. Ni har under lång tid i regeringsställning misslyckats med att ge framtidstro i de många mindre och medelstora företagen. Det är ett faktum. Ni har uppenbarligen inte ändrat er, utan ni vill driva en ensidig efterfrågestimulerande politik för pengar som inte finns. Därmed förvärrar ni obalanserna i den svenska ekonomin och ger marknaden ännu större svängrum för att höja räntorna och därmed sänka den svenska kronans kurs och över huvud taget minska tilltron till den svenska ekonomin. Den lilla spång som ni tror skall rädda er är att andra skall hjälpa er, dvs. Europasamarbetet. Är det någon som tror att EU skall lösa Sveriges ekonomiska problem? Det handlar om att vi själva kan rätta mun efter matsäcken och inte förbruka mera långsiktigt än vad vi uthålligt kan producera. Ingvar Carlsson säger att vi ingenting gör, att vi för en passiv politik. Ingen regering någonsin i detta land har satsat mera på arbetsmarknadspolitiska åtgärder än den här regeringen. Vi har ärvt problem från er som krävde denna politik för att de svagaste i samhället inte skulle hamna i en ännu värre situation. Ingvar Carlsson försöker ständigt göra socialdemokraterna till företrädare för småfolket. Han angriper de framgångar som vi har nått i politiken, t.ex. att äntligen få igenom, nyss i denna kammare, en allmän obligatorisk arbetslöshetsförsäkring som omfattar alla människor som står till arbetsmarknadens förfogande. Det är ett centerpolitiskt förslag sedan andra halvan av 60-talet. På vilket sätt har ni medverkat till att ge alla de människor som stått utanför -- som ställts utanför -- den hjälp som detta nu innebär? Till sist: Varför markerar LO återhållsamhet i lönerörelsen redan med fyrklöverregeringens politik, om det vore så att skattehöjningar på företagen skulle hjälpa oss ur den svåra situationen? Jag tror att det handlar om lönebetalningsförmågan. Svara på den frågan, Ingvar Carlsson!

Fru talman! Jag förstår inte varför Olof Johansson låter så arg en så här vacker morgon. Jag undrar om regeringen har förberett brofrågan under natten. Men det skall i så fall inte gå ut över mig. Aldrig någonsin med någon regering har så många småföretag gått i konkurs som under den här regeringen. Det borde leda till någon eftertänksamhet. Vad är det som är viktigt för en småföretagare? Jag har träffat många under det senaste året. Jo, det viktiga är efterfrågan på hans produkter. Det är möjligheten att få ett banklån för att komma över den värsta perioden. Det är möjligheten att få någorlunda ränta. Det är detta som är viktigt. Vi skall, Olof Johansson, se på någonting som förenar oss också och som är framåtsyftande. Vi socialdemokrater har sagt nej till att privatläkare skall få etablera sig fritt. Vi tycker att pengarna behövs bättre på andra områden inom sjukvården. Vi ser också en uppenbar risk för orättvisor och ökade kostnader. Det har vi redan fått belägg för. Hittills har 586 privatläkare fått sin etablering godkänd. Det beräknas kosta 1,2 miljarder. Var skall de pengarna tas när sjukvården redan går på knäna? Var trettonde av dessa 586 läkare har öppnat praktik på Östermalm i Stockholm, ett område som redan är välförsett med läkare. Nu kommer protesterna också i de borgerliga leden där man kan sjukvårdsfrågor, i landstingen. I Landstingsförbundet går Centern på socialdemokraternas linje och vill riva upp husläkarlagen. Det är bra, Olof Johansson. Både Centern och kds säger nej till den fria etableringsrätten. Även en del företrädare för Folkpartiet börjar vackla. Moderaterna står helt ensamma när de vill ersätta den skattefinansierade sjukvården med ett försäkringssystem. Jag vill ställa en fråga till Olof Johansson -- och den riktar jag även till Alf Svensson och kanske också till Bengt Westerberg senare i debatten. Det är bra att de nyliberala krafterna isoleras. Det är bra att ert folk i landstingen och Landstingsförbundet värnar om att resurserna används där de bäst behövs. Så länge patienter inte får duscha en gång i veckan, så länge människor lämnas att dö ensamma på våra sjukhus, bör inte en enda krona gå till fler privatläkare i Stockholms redan läkartäta innerstad. Hur kan ni i regeringen stödja det som era partivänner i landstingen tack och lov går emot? Det vore intressant att höra, Olof Johansson.

Fru talman! Jag är inte arg, jag är upprörd å de människors vägnar som har fått lida av er politik. Fallskärmsavtalen tecknades under er tid. Inflationen steg till nya rekordnivåer under 80 talet. Luftslott byggdes, vilket innebar att vi fick överhettning och enorma problem på byggarbetsmarknaden. Finanskrisen blev ett faktum. Allt detta var konsekvenser av socialdemokratisk 80-talspolitik. Nu försöker Ingvar Carlsson byta ämne. Jag förstår honom; statistiken är så förödande när det gäller de socialdemokratiska bedrifterna under 80-talet -- den politik som ni uppenbarligen vill upprepa. 30 000 i utlandet. Det var situationen. Men i vårt land minskade antalet industrijobb med 86 000 mellan 1990 och 1991. Det var konsekvensen av er politik. Jag förstår så väl att Ingvar Carlsson då vill diskutera någonting helt annat. Men så enkelt går det inte. Jag skall ta upp en annan sak som ni i debatten för exakt tre år sedan sade: Socialdemokratin skulle vara en garant för att vi skulle få sänkt matmoms i det här landet. Kommer Ingvar Carlsson ihåg det? Det står att läsa i riksdagens protokoll från för tre år sedan. Sedan fick vi en kris i det här landet. Ingvar Carlsson var den första att tycka att vi skulle införa en generell momshöjning, en enhetlig nivå på Ingvar Carlsson så storstilat utlovade här för tre år sedan? Jo, det var Centerpartiet.

Fru talman! Jag ville bara ge Olof Johansson chansen att diskutera någonting som inte gör honom lika arg, något konkret som har med framtiden att göra -- jag berömde ju faktiskt en del centerpartister. Jag tror att det är väldigt viktigt med sjukvård. Det vore bra om vi kunde skapa en bred majoritet, så att vi får stopp på slöseriet inom sjukvården. Då kunde vi använda resurserna där de verkligen bäst behövs, dvs. för att hjälpa dem som är allra mest utsatta, och det är inte just nu de på Östermalm. Där behövs ingen ökad läkartäthet. Det vore bra om vi kunde komma överens om ett konkret resultat på ett mycket viktigt område. Visst kan vi forsätta att diskutera 80-talet, men jag tror att väljarna är mer intresserade av att få veta vad vi skall göra framöver. Olof Johansson leker med statistiken. Som ni säkert lade märke till bröt han ut vissa år under mitten av den socialdemokratiska regeringsperioden. Han talade nämligen om 1985 och framåt. Men vi får väl ändå tillgodräkna oss alla år, eller finns det olika socialdemokratiska regeringsår, Olof Johansson? Sett till resultatet inom industrin var det en mycket gynnsam utveckling för industriinvesteringarna. Vi klarade av sysselsättningen. Men så fort vi får borgerliga regeringar, sjunker industriinvesteringarna på något underligt sätt. Vi får sämre framtidstro och på det sättet en sämre utveckling i landet. Jag har funderat ganska mycket över detta. Man tror ju att man inom näringslivet skulle bli glad när man får en borgerlig regering. De flesta företagare röstar väl borgerligt. Men jag möter nu förvånansvärt många som också i dessa kretsar säger: Det här går inte. Vi måste få någon ordning och reda igen. Vi måste få en regering som kan skapa litet optimism och framtidstro. Jag tror faktiskt att ganska många småföretagare, Olof Johansson, kommer att rösta socialdemokratiskt i höst.

Fru talman! Jag tror inte att en enda människa gör allting rätt. Jag tror inte heller att alla politiska partier, inte ens något, klarar av allt perfekt. Men socialdemokraterna framträder alltid som om de hade all världens monopol på all klokskap. Fru talman! Jag tror inte att det egentligen finns något som är farligare för svensk ekonomi än just detta, att socialdemokraterna aldrig kan tillstå att de har ansvar för något av sitt eget förflutna. Trots att vi ju vet att socialdemokraterna står ansvariga för det mesta av vad som hände under 80 talet, talar de om detta decennium som om de skulle vilja leva det i repris. Det är något slags politiskt romantisk längtan bort från den verklighet som de själva har skapat. Ingvar Carlsson talade om att byta färdriktning. Han vill tydligen tillbaka till 80-talet med den förskräckande sus och dus-ekonomin som vi hade då med ökande skillnader mellan rika och mindre bemedlade. Alf Svensson fick sitt vårdnadsbidrag -- jag kan försäkra kammaren om att jag hade väntat mig en sådan släng. Men jag får inget vårdnadsbidrag, utan det är småbarnsföräldrarna som får ett sådant. Det är byggnadsarbetare, glesbygdsboende småbarnsföräldrar som har långt till ett daghem och inte har chans att nyttja en daghemsplats. Det är ensamstående som i dag har ordnat sin barnomsorg på egen hand och inte har chans att betala något för denna barnomsorg, för de har inte tillräckligt mycket pengar. Ingvar Carlsson talar om 4 000 miljoner. Det är säkert något som han har lärt sig av någon konsult, för att det skall låta mycket. Vi vet ju att nettokostnaden inte är så hög. Detta, fru talman, är en investering i barn. Det blir ingen ökad valfrihet säger Ingvar Carlsson, för att sedan omedelbart övergå till att skälla på allt vad valfrihet heter. 25 % av de elever som började skolan valde en annan skola än den närmaste. I ett av de rödaste områdena i Stockholm är nu cirka hälften av daghemmen privata, mest föräldrakooperativ som är offentligt finansierade. Nu börjar man att hetsa mot valfriheten i skolan. Jo, man skall få byta skola om man vill. Men det är regeringen, enligt Ingvar Carlssons modell, som skall bestämma vilken skola man skall få välja. Valfrihet -- inte för föräldrarna -- men valfrihet för staten är vad Ingvar Carlsson vill ha tillbaka, alltså 80-talets politik med alla dess misslyckanden.

Fru talman! Alf Svensson säger att vi anlitar konsulter för att räkna ut vårdnadsbidragets kostnader. I så fall betalar vi inom det socialdemokratiska partiet konsulterna själva. Vi kommer inte att lasta över kostnaderna på skattebetalarna. Framför allt är det litet märkligt att vi inte ens kan få granska frågan före valet. Det där med konsulter var nog inte så lyckat, Alf Alf Svensson talar om monopol på klokskap från socialdemokratins sida. Nej, jag är en ganska ödmjuk person. Jag skulle nog aldrig som statsminister påstå att jag står för den enda vägens politik, vilket däremot är ett uttryck för monopolanspråk. Det är ganska farligt, Alf Svensson, att uttrycka sig på det sättet. Alf Svensson säger att jag vill fly tillbaka till 80 talet. Det är ju ni som hela tiden kommer tillbaka till 80-talet. Jag försöker förgäves att få diskutera framtidens frågor. Men ni halkar på något fantastiskt sätt tillbaka till detta ändå. Jag förstår att ni inte vill diskutera er egen regeringsperiod, och det är väl mänskligt. Men fly då åtminstone mot framtiden, så att vi kan få en framtidsinriktad debatt från den utgångspunkten! Jag skulle gärna vilja diskutera vårdnadsbidraget med Alf Svensson. Ni lovade i förra valrörelsen att ni skulle vara de sjuka och gamlas röst i politiken. Pengar från löntagarfonderna skulle avsättas för sjukvården. Men vad har hänt? Färre får hjälp. Det blev inga pengar till sjukvården. I stället kommer det nu nödrop från sjukvårdspersonal om hur patienter har det svårt och att man inte kan ge den hjälp och det stöd som man skulle vilja ge. Vad gör då Alf Svensson? Jo, han slår ut med armarna och säger att kds inte har fått med sig övriga partier i regeringen på sin politik. Men hur hårt har kds slagits för de gamla? Det fanns motstånd i regeringen mot vårdnadsbidrag. Men kds gav sig inte. Det fanns motstånd mot formuleringarna om kristen etik i läroplanen. Men Alf Svensson drev på. Varför har ni inte varit lika envisa och pådrivande när det gäller de gamla och de sjuka? Det finns inga pengar, säger ni. Men det fanns 4 000 miljoner kronor till vårdnadsbidraget, trots att Sverige har ett budgetunderskott på 200 miljarder. Vårdnadsbidraget kostar tre gånger så mycket. Det fanns 25 miljarder kronor till skattesänkning för aktieägare och kapitalägare. Den miljardrullningen försvarar Alf Svensson lidelsefullt.

Fru talman! Det är inte så att vi vill halka tillbaka till 80-talet. Men efter att ha lyssnat till Ingvar Carlssons anförande och till den ekonomiska debatten som ägde rum här i kammaren i går, kan vi inte uppfatta någonting annat än att Ingvar Carlsson och socialdemokraterna menar att 80 talets politik var den rätta politiken. Hade de fått fortsätta att föra den politik som de förde under 80 talet, hade allt varit frid och fröjd. Ni försöker att inbilla svenska folket att allt elände började i september 1991, trots att att ni så väl vet att detta är osant, trots att tre eminenta, kunniga och skickliga ekonomer bland socialdemokraterna -- Kjell-Olof Feldt, Klas Eklund och Odd Engström -- säger att det är 20 år av felaktig ekonomisk politik som gör att vi sitter i den ekonomiska rävsaxen i dag. Kan ni inte tillstå detta? Kan ni inte säga att 80 talets politik med socialdemokratisk regering ledde oss in i ett elände? Sjuksköterskan skall självfallet få följande besked. Om vi inte får upp svensk ekonomi på fast mark igen kommer det att bli än värre, vad vi än önskar och vad vi än tycker. Socialdemokraterna är intresserade -- och det är vi också -- av fördelningspolitiken. Men de måste också vara intresserade av att se till att det finns något att fördela. Det är inte särskilt rimligt, Ingvar Carlsson, att tala om bruttokostnaden för vårdnadsbidraget. Tala i stället om nettokostnaden. Då torde det väl ha nått fram, med eller utan hjälp av konsulter, att det är fråga om 2,3 miljarder kronor. Men Ingvar Carlsson ivrar för att säga 4 000 miljoner kronor. Det låter naturligtvis mycket mera. Detta är en rättvisefråga. Det förvånar mig att inte Ingvar Carlsson i fråga om barnen -- det finaste och värdefullaste vi har -- kan stå för rättvisa, kan stå för en utjämning mellan dem som har de stora subventionerna via alla skattesedlar och dem som inte har några subventioner alls. Det handlar om rättvisa mellan barnfamiljerna.

Fru talman! Inser inte Alf Svensson att människor lyssnar på oss nu, och de hör Alf Svensson argumentera för en helt ny, och vi kan väl vara överens om, mycket kostnadskrävande reform. Detta är i ett läge där vi har ett jättelikt budgetunderskott. Vi skär ned för de arbetslösa, sjuka och äldre. Vi säger att vi inte har pengar. Då säger människor till sig själva: ''Men de har ju råd med en helt ny reform.'' Detta är en reform som kostar betydligt mer än nedskärningarna inom äldreomsorgen. Jag tror inte att Alf Svensson med all sin verbala skicklighet kan förklara hur det går ihop. Jag måste upprepa min fråga, Alf Svensson. Hur kan ni genomföra en sådan kostnadskrävande reform, samtidigt som ni sviker löftena om att de äldre och de sjuka skall få det bättre med kds hjälp? Jag får inte detta att gå ihop. Jag tror att väldigt få människor lyckas. Alf Svensson gled förbi svaret. Men om Alf Svensson inte svarar i dag, kan jag försäkra att vi socialdemokrater kommer att upprepa frågorna i hela valrörelsen. Det hela handlar om hur vi verkligen fördelar de resurser vi har. Jag säger öppet och ärligt: I stället för att satsa på en ny reform som skapar nya utgifter, tycker vi att kärnan av det allra viktigaste i den gemensamma sektorn skall behållas. Jag vill säga följande om skolan till Alf Svensson. Vi har infört en skola för alla. Vi genomförde beslutet att man själv skall få välja skola. Men jag engagerade mig en gång i tiden i politiken för att få en skola för alla. Får ni genomföra skolpengen, och ovanpå det avgifter till skolan, blir skolan klassindelad. Så länge jag är politiskt aktiv kommer jag att kämpa för att få en sammanhållen skola för alla barn. Den är rättvis. Den är bra, och den skapar bättre förutsättningar för ett demokratiskt samhälle.

Fru talman! Om Ny demokrati är det ena eller det andra på historieområdet kan diskuteras. Det är nog många som tycker att det är en rätt sorglig historia. Det lovades så mycket från Ny demokrati. Man skulle förändra politiken. Man skulle inte bli ett vanligt parti. Man skulle framför allt inte ägna sig åt något fiffel och förhandlande. Men om det är några som har varit mästare på detta ända in i det sista, så är det Ny demokrati! Det har varit på ett sätt som jag aldrig tidigare har upplevt under mina rätt många år i riksdagen. Det må väl vara. Jag tycker att det sorgliga är att Ny demokrati har kunnat spela en roll. Det beror på att regeringspartierna inte har haft modet att våga satsa mer på ett samarbete över blockgränserna och därmed göra Harriet Colliander säger att vi skall sätta Sverige i arbete -- inte Europa. Sverige är en del av Europa, vare sig vi tycker om det eller inte. Jag har kommit till den övertygelsen att vi löser våra sysselsättningsproblem bättre om vi förmår utarbeta en europeisk strategi i stället för att försöka fortsätta med den nationella strategin. Jag grundar detta på mina erfarenheter som statsminister i slutet av 80-talet, då Sverige gick mot strömmen. Vi klarade sysselsättningen i motsats till många andra länder. Men våra handlingsmarginaler blev mindre och mindre. Därför är ett av mina tyngsta argument för att förorda ett medlemskap i den europeiska unionen att jag är övertygad om att vi löser våra egna sysselsättningsproblem bättre om vi samarbetar över nationsgränserna. Kapitalet, marknadskrafterna, rör sig redan över nationsgränserna. Skall politiken vara passiv? Skall vi ständigt komma i ett underläge? Spela inte ut, Harriet Colliander, några nationella argument på den punkten, framför allt inte som Ny demokrati förordar ett medlemskap. Jag är fullständigt övertygad om att ni inte löser sysselsättningsproblemen, varken i Ny demokrati eller i andra partier, genom att ge aktieägarna skattesänkningar. Vi hade 1993 en ökning av aktievärdena med 50 %. Aktieägarnas förmögenheter har alltså ökat kraftigt. Mitt under en period när alla andra har fått det mycket sämre har de fått det väldigt mycket bättre. Ovanpå detta har aktieägarna på inkomstsidan fått en total skattefrihet. De betalar inte ens vad låginkomsttagarna betalar i skatt. Jag är övertygad om att den insatsen inte alls leder till att företagen får det bättre, men den leder till ökade ekonomiska skillnader i Sverige. Jag företräder ett parti som är för någorlunda stor rättvisa i Sverige och som säger nej till den formen av skattesänkningar.

Fru talman! Harriet Colliander är åtminstone överens på en punkt: att ungdomsarbetslösheten är ett av våra absolut allvarligaste problem. Det är därför som vi har utarbetat ett särskilt program med ett stort antal åtgärder som innebär att inga ungdomar under 25 år skall behöva gå arbetslösa mer än 100 dagar. Jag tycker att det är oerhört angeläget att vi när vi kommer tillbaka till denna kammare efter valet i höst verkligen kan genomföra de åtgärderna. När det sedan gäller frågan vad vi kan göra för att få till stånd investeringar i Sverige vill jag säga att den på kort sikt bästa åtgärden väl är att vi får en regering som inte är beroende av Ny demokrati. Företagarna vill ha långsiktighet och stabilitet, och jag kan försäkra att ett parti som Ny demokrati, som har uppträtt så som det gjort i riksdagen under våren, inte skapar förtroende i företagarkretsar. Vad gäller konkreta åtgärder som vi från socialdemokratin vill vidta vill jag peka på att vi har föreslagit att företagen skall få göra direktavskrivningar på 70 % i maskiner. Det är en konkret åtgärd som skulle hjälpa företagen att satsa på framtiden, stärka sin produktionsförmåga och bli konkurrenskraftigare. Något annat som är helt avgörande är att vi får i gång investeringarna i kommunikationer, på miljöområdet, på transportområdet och i data och elektronik. För detta har vi lagt fram ett 20-miljardersprogram. Också det är god socialdemokratisk politik. Detta är inte att återvända till 80-talet, utan att se de nya problem och möjligheter som finns och göra satsningar utifrån dem. Så har vi socialdemokrater alltid gjort, och det gör vi också i dag. Jag tror att detta kommer att skapa en optimism och en framtidstro och att det kommer att leda till kraftigt ökade investeringar.

Fru talman! Jag vill först säga att jag i många stycken är överens med Ingvar Carlsson, särskilt vad gäller beskrivningen av läget i landet och framför allt vad gäller beskrivningen av läget ute i våra kommuner. Jag tror att det var bra att återföra denna politiska debatt till vardagen. Den vardag som är en verklighet för väldigt många människor är att det är mycket illa ställt i kommunerna. Det är för stora barngrupper på dagis, det är för få förskollärare, det är för stora klasser och för få lärare i skolan, stängda fritidshem för dem som bäst skulle behöva fritidshemmen och stängda bibliotek för de människor som vill söka kunskap och förkovran. Vi har många gamla i vårt samhälle men mycket litet personal inom hemtjänsten. Detta är fakta, och jag tror att Ingvar Carlsson och jag är överens om dem. Jag är också överens med Ingvar Carlsson om att vilja ha ett samhälle som bygger på solidaritet och medmänsklighet och som bedömer varje människa utifrån hennes eget värde. Men, Ingvar Carlsson, om vi skall kunna få detta samhälle, måste det också finnas pengar för att finansiera det. Och, Ingvar Carlsson, om vi vill bygga upp denna generella välfärd som skall omfatta alla oavsett tjockleken på plånboken, måste kommunerna också få pengar till att bedriva denna verksamhet. Kommunerna måste få växa för att kunna tillgodose de ökande behoven, som handlar just om barnen, de gamla, de sjuka, skolan och biblioteken. Jag skulle vilja fråga Ingvar Carlsson: Hur tänker ni er det här? Vi har från Vänsterpartiet lagt fram förslag om en alternativ ekonomi som just innebär pengar till kommunerna. Det är det som vi prioriterar. Jag vet att socialdemokraterna har ett förslag som innebär att man skall fördela om bland kommunerna, och det är klokt och riktigt, tycker jag. Rika kommuner kan ge till fattiga. Men det kan ju inte vara så, Ingvar Carlsson, att sjuksköterskan i Göteborg som är förtvivlad över att hon inte får duscha sina patienter tillräckligt ofta skall ta pengar från sjuksköterskan i Luleå, så att hon inte kan duscha sina patienter. Vi måste erkänna att det behövs mer pengar till dessa verksamheter, och jag vill mycket gärna veta hur Ingvar Carlsson och socialdemokraterna har tänkt sig att lösa dessa problem.

Fru talman! Det finns inga okända källor att ösa ur, men det finns faktiskt en del som man både på kort och på långsikt kan göra för att få en bättre finansiering av den gemensamma sektorn. Vi har när det gäller de akuta problemen på kort sikt föreslagit att man inte nu skall avskeda ytterligare personal, varken inom sjukvården, inom skolan eller inom barnomsorgen. När människor går ut i öppen arbetslöshet får man en mycket liten besparing, men det får mycket negativa effekter på vård och omsorg och för dem som är kvar i arbete. Vi har i vår budget avsatt medel för att kommunerna skall kunna behålla dessa människor nu under lågkonjunkturen. Det är faktiskt så att det slösas på vissa områden inom sjukvården. Jag har gett ett mycket tydligt exempel på det här i debatten i dag, nämligen den fria etableringsrätten som dränerar den offentliga sjukvården på över en miljard kronor. Tänk om man i stället strategiskt kunde sätta in dem där det är som allra värst. Det skulle bli en betydande kvalitetsförbättring. Vi skulle slippa det som görs i den s.k. valfrihetsrevolutionens namn men som kvalitetsmässigt inte tillför sjukvården särskilt mycket. Låt mig också ta upp omfördelningen mellan kommuner. Jag rekommenderar Gudrun Schyman och andra att läsa vårt nyligen presenterade kommunala program på den här punkten. Det finns kommuner i Sverige som har det bra, t.o.m. mycket bra. Vi tycker att åtminstone de allra rikaste kommunerna, precis som tidigare under vår tid, skall dela med sig till de kommuner som t.ex. har ställt upp och byggt bostäder och tagit på sig ett mycket större ansvar för samhällsfunktioner än dessa rika kommuner. Detta är tre exempel på åtgärder som vi även i ett mycket ansträngt samhällsekonomiskt läge skulle kunna vidta om det fanns litet andra ambitioner när det gäller fördelningspolitiken och ett ansvar för hur vi använder de resurser som vi ändå skall satsa på sjukvård och annat. Jag rekommenderar att de tre åtgärderna vidtas omedelbart.

Fru talman! Jag tror säkert att vi kan göra gemensam sak när det gäller de här tre åtgärderna, Ingvar Carlsson. Problemet är att det inte räcker. Det räcker inte för att möta de växande behov som finns i kommunerna. I dag på morgonen har vi här i riksdagen tyvärr beslutat om en ny arbetslöshetsförsäkring som ytterligare kommer att belasta kommunernas ekonomi. De åtgärder som ni har föreslagit räcker inte. Det måste fram mer pengar. Vi i Vänsterpartiet har föreslagit att vi skall inrätta en kommunakut. Det är lika viktigt i dag som det en gång var att inrätta en bankakut. De kommuner som bevisligen inte har pengar på kistbotten måste kunna få pengar. De måste få garantier för att kunna fortsätta sin viktiga verksamhet. Låt mig sedan gå över till en annan fråga där vi inte alls är överens, Ingvar Carlsson. Det gäller frågan om medlemskap i den europeiska unionen. Jag har mycket svårt att förstå hur ni socialdemokrater kan utmåla detta som ett socialistiskt projekt. Det är för mig obegripligt. Där tror jag att jag för en gångs skull är överens med Carl Bildt som också brukar se det som en omöjlighet att det skulle kunna vara ett socialistiskt projekt. Hur kan man som socialdemokrat säga att ett medlemskap i en europeisk union, som innebär ett medlemskap i en ekonomisk och monetär union, är ett socialistiskt projekt, Ingvar Carlsson? Där är ju det främsta målet för den ekonomiska politiken inflationsbekämpning och prisstabilitet till priset av en permanent hög arbetslöshet. Om det skulle bli ett socialistiskt projekt skulle det innebära att Romfördraget skrevs om, att samtliga länder som i dag är medlemmar får socialistiska majoriteter och att det är deras röst som skall gälla i ministerrådet. Det ser inte ut så i dag, och det ser inte ut så under mycket lång tid framöver. Det finns ingenting som talar för detta socialistiska projekt. Ni försöker förflytta beslutsmöjligheterna ifrån den svenska riksdagen, där vi har möjlighet att fatta politiska beslut som innebär att vi kan få ner arbetslösheten, till ministerrådet i Bryssel, där vi inte kommer att kunna driva en sådan politik. Det är märkligt att ni vill sälja ut demokratin till förmån för något som det är mycket svårt att veta vad det blir.

Fru talman! Jag tror nog att Gudrun Schyman tog i litet för mycket i den sista meningen där hon påstod att jag vill sälja ut demokratin. Jag har varit demokrat i hela mitt liv. Jag har varit med och bekämpat kommunismen på ungdomsförbundsnivå både här hemma och ute i världen. Jag kommer att fortsätta att vara demokrat även i framtiden. Jag tror att EU-länder som Danmark och Holland, för att nämna två, är demokratiska länder. Problemet är ett annat, Gudrun Schyman. Jag är rädd för att om vi isolerar oss får vi en formell beslutanderätt över en allt större maktlöshet. Som socialdemokratisk politiker känner jag ett ansvar för att vi skall nå resultat och för att vi skall kunna lösa människornas vardagsproblem. Då måste jag pröva hur vi bäst kan göra det. Jag har kommit till den ärliga övertygelsen att vi gör det bäst om vi samarbetar med andra länder -- och om jag som socialdemokrat samarbetar med socialdemokratiska partier i andra länder -- när det gäller arbetslöshet, när det gäller miljö och när det gäller den sociala tryggheten. Gudrun Schyman lyssnade illa till min inledning. Jag sade just att den europeiska unionen inte är ett konservativt projekt, och den är inte ett socialdemokratiskt projekt. Den blir vad medlemsländerna och medborgarna gör den till. Precis på samma sätt som vi måste vinna i höstens val för att kunna fatta beslut om svensk politik måste vi kunna övertyga människorna ute i Europa om våra idéers bärkraft för att kunna tillämpa dem där. Och det är faktiskt så att jag tror på demokratin. Jag tror på möjligheten att övertyga medborgarna i Europa om idéerna om frihet, jämlikhet och rättvisa. Jag tror att det är vårt ansvar att där möta nyfascismen. Jag tror inte att vi möter nyfascismen genom att isolera oss och säga att andra länder får ta hand om detta. Som socialdemokratisk politiker tror jag att jag har mycket större anledning att hoppas på ett ja i folkomröstningen än vad konservativa politiker har anledning att göra.

Fru talman! Innan jag ger mig in i den egentliga partiledardebatten vill jag säga att jag tror att vi alla har anledning att tänka på de anhöriga till dem som dödats under natten i Falun. Det var ett fasansfullt skottdrama som har skördat oskyldiga människors liv. Det kan vara värt en viss eftertanke även här i kammaren i en stund som denna. För tre år sedan tog den borgerliga fyrpartiregeringen över regeringsansvaret i en situation där den svenska ekonomin befann sig i fritt fall. Vårt politiska system skakades av en moralisk kris. Då hade Socialdemokraterna under ett antal år grovt misskött Sverige. De hade bedrivit något som de kallade den tredje vägens ekonomiska politik. Den hade fört Sverige in i det som dess upphovsman Kjell-Olof Feldt själv kallade för arbetslöshetens stålbad. Ansvaret för den djupa och allvarliga ekonomiska kris som drabbade Sverige i början av 1990-talet var och förblir främst socialdemokratins. Rosornas ständiga interna krig inom socialdemokratin hade lett till den ena krisen efter den andra. Ingvar Carlssons tid som statsminister var lång dags färd mot natt. Aldrig tidigare och aldrig senare har en regering mötts av ett så litet förtroende, om vi tittar på opinionsundersökningarna, som regeringen Ingvar Carlsson för tre år sedan. Det var ett elände i politiken, och det var ett elände i ekonomin. Det var litet av misslyckandets misär kring den sönderfallande politiken och den sönderfallande socialdemokratin för tre år sedan. Det var uppenbart att Sverige behövde en ny stat. Det var vad vi lovade under valrörelsen, och det var vad vi lovade i det regeringsprogram som vi presenterade här i kammaren den 4 oktober. Det gällde för det första att helt och fullt föra in Sverige som en aktiv och konstruktiv deltagare i det europeiska samarbetet. Det gällde för det andra att återupprätta förutsättningarna för tillväxt och företagande, eftersom det är det enda sättet att få fram nya och riktiga jobb, vilket vi behöver för att ta oss ur arbetslöshetskrisen. Det gällde för det tredje att genomföra en valfrihetsrevolution i välfärdspolitiken och se till så att individer och familjer själva, så långt det går, får möjlighet att välja skola, att välja barnomsorg, att välja sjukvård och att välja omsorgen på äldre dagar. Det gällde för det fjärde att ge Sverige en ny start också i miljöpolitiken, genom kretsloppsprincipen -- revolutionerande som den är -- och genom användandet av avgifter snarare än regleringar för att stimulera fram en bättre hushållning med naturresurser och miljö. Detta var vårt program. I dag kan vi summera vad som har blivit resultatet av dessa korta men innehållsrika år. Den summeringen kan bara ge ett resultat. Vi har gjort det vi sade att vi skulle göra. Vi har gett Sverige en ny start. Vi har gett Sverige nya möjligheter. Vi har bevarat och stärkt den politiska stabiliteten. Regeringen i Sverige har stått starkare och mer samlad under dessa tre år än någon regering i mannaminne. Vi har inte haft några avgångar, några skandaler eller några kriser. Populister och missnöjespartier har hållits på mattan för att sedan successivt falla sönder och samman. Nu gäller valet för Sverige om vi skall gå vidare framåt med alla dessa nya möjligheter eller i någon typ av uppgivenhet vända tillbaka till den politik som faktiskt har misslyckats förr. Jag nämnde att vi har gett Sverige ett avtal med den europeiska unionens medlemsländer som är långt bättre än vad någon -- inte minst, att döma av deras offentliga uttalande, Socialdemokraterna -- hade trott. Vi har gjort vårt när det gäller att övetyga om nödvändigheten för Sverige av att vi är med i detta samarbete. Jag tror att Ingvar Carlsson och jag har i grunden samma uppfattning om vad det europeiska samarbetet är. Det är ett samarbetsval som Sverige träffar. Sedan skall vi fylla detta med ett politiskt innehåll. Det kan vi göra från olika utgångspunkter -- jag skall inte kommentera det nu -- men samarbetsvägen och samarbetsvalet för Sverige har vi skapat förutsättningarna för. Nu är det fråga om att gå vidare och ge samarbetet innehåll. Det kräver en regering och en politik med kraft. Står man splittrad klarar man aldrig det. Vi har vänt en ekonomi i fritt fall till en ekonomi i mycket klar uppgång. Vi övertog för tre år sedan vad som närmast kan beskrivas som ett konkursbo, och vi redovisar i dag en framtidstro och tillväxtmöjligheter i Sverige som är starkare än på decennier och som är starkare än i de allra flesta industristater i Europa och i världen. I dag, tre år efter det att vi tog över konkursboet, utvecklas den svenska ekonomin på de allra flesta områden bättre än vad prognosmakare och ekonomer faktiskt hade räknat med. AMS talar om att den öppna arbetslösheten nu sjunker snabbare än vad regeringen hade trott, snabbare än vad AMS hade trott. Riksrevisionsverket redovisade i veckan att budgetunderskottet minskar snabbare än vad Riksrevisionsverket hade trott. Industriförbundet redovisade i veckan att investeringarna kommer att gå upp klart snabbare än vad man tidigare hade vågat hoppas på. OECD, de västliga industriländernas samarbetsorganisation, redovisar att den öppna arbetslösheten sjunker snabbare i Sverige än i något annat av OECD:s 24 medlemsländer. Det går allt bättre för Sverige. Men visst tog det tid att vända, och visst var det mödosamt, och visst har vi alla fått göra uppoffringar och bära bördor och mödor. Nedgången 1990 fortsatte 1991, den fortsatte 1992, och den fortsatte en bit in på 1993. Det var plågsamt, det var mödosamt. Men nu har politiken gett resultat, nu har det vänt, och nu har det vänt riktigt ordentligt. Visst finns det orosmoln. Räntorna har nämnts. Jag instämmer gärna i det. Risken för en gammal och felaktig ekonomisk politik i september och risken för isolering i november medför att vi i dag i Sverige betalar en riskpremie på räntorna, en riskpremie som vi borde vara utan. Rösta rätt i september, och rösta rätt i november, så blir vi av med de överräntor som nu tvingas fram av hotet om en felaktig politik! Vi har visat att vår politik, om den fullföljs och förstärks, kommer att ge allt fler riktiga jobb i företagen, allt lägre underskott i statsfinanserna, alltmer av valfrihet i välfärden och alltmer av utrymme för sparande, för arbete och för företagande. Ingvar Carlsson ironiserar över att jag har sagt att jag tror att vi nu har möjlighet att nå en gyllene period för Sverige. Det är ingenting att ironisera över. Så är det, men det kommer inte av sig självt. Och framför allt: En felaktig politik kan ruinera Sveriges möjligheter att nå den gyllene period som vi nu faktiskt har den historiska chansen att få uppleva. I dag visar opinionsundersökningar att Socialdemokraterna ligger väl till, och så är det säkert. Deras ständiga klagovisor har ju sin klangbotten i en tid av problem -- även om jag är övertygad om att klagovisorna kommer att framstå som falskare och klangbotten allt kalare när valdagen närmar sig. Jag vill utnyttja dagens möjlighet till att utfärda en lika allvarlig som stark varning för följderna för jobb och stabilitet och välfärd i Sverige om den socialdemokratiska politiken skulle börja genomföras. När Ingvar Carlsson blir klämd på vad det egentligen är Socialdemokraterna vill göra -- så mycket besked ger de som bekant inte -- brukar han retirera genom att säga att de skall göra det som de gjorde förr, och det tror jag dess värre också är sant. En socialdemokrati utan en klart redovisad politik -- minns tomheten i Göran Perssons tal i gårdagens debatt! kommer att slitas sönder mellan löften och verklighet på ett sätt som vi redan har sett prov på. En socialdemokrati som inte har någon annan politik än den politik som har misslyckats förr, den socialdemokratin kommer att misslyckas igen. Ni klarar inte av de nya jobben, och därmed klarar ni inte av tryggheten, och därmed klarar ni inte av välfärden. Det enda som är alldeles säkert med Socialdemokraternas politik är att det blir höjda skatter på allt och på alla -- på företag och på företagande, på lön och på arbete. Göran Persson lät en skattebomb -- en kommunal sådan -- detonera över löntagare och inkomsttagare bara häromdagen. Detta får konsekvenser.

Socialdemokraterna har blivit oss svaren skyldiga, därför att svaren inte finns. En politik som lägger nya skatter på allt och alla blir en politik som bromsar och försvårar och t.o.m. förstör de framtidsmöjligheter som nu äntligen, nu när vi har vänt, börjar öppna sig för Sverige. Ni säger att det är rättvist att höja skatterna. Men är inte detta ett uttryck för hyckleri? Hur kan det någonsin vara rättvist att föra en politik som leder till att vi får färre riktiga jobb och därmed längre arbetslöshetsköer? Er skattepolitik och er företagarfientliga politik är en orättvisa framför allt mot alla dem som vill ha nya jobb, alla dem som bara längtar efter att få göra insatser. Ni hänvisar dem till bidragsjobb. Det kan behövas under svåra tider, men när de riktiga jobben nu är möjliga att skapa, varför stoppar ni dem då med er politik, varför tror ni att det är bidragsjobb som är Sveriges framtid? Hotet från socialdemokratin är inte bara ett hot mot företag, företagande och mot de nya riktiga jobben utan också ett hot mot den valfrihetsrevolution som vi har börjat att bereda marken för. Tre år är en kort tid. Men det är nu äntligen möjligt för föräldrar att börja välja skola. Det är möjligt att välja läkare och sjukvård. Det är möjligt att få valfrihet och rättvisa i barnomsorgen. Allt detta har Socialdemokraterna varit emot, och allt detta kommer de att vara emot. Vilka besked ger Socialdemokraterna inför valet till föräldrar och elever som har valt en annan skola eller en friskola? Skall de stängas kommer ni att få stänga en skola varje vecka under hela den kommande mandatperioden för att bli av med de friskolor som Ingvar Carlsson är så benhård motståndare till. Vad skall ni säga till alla dem som faktiskt tycker att husläkarsystemet är bra och som tycker att det är bra att man får möjlighet att välja sin egen läkare? Att ni är emot vårdnadsbidrag och avdragsrätt kan inte förvåna någon. Men framställ inte detta -- ni slösaktiga politiker -- som sparnit! Det är uttryck för kollektivism, monopoltänkande och motstånd mot den valfrihet som vi nu börjar att bereda marken för. Vi har visat resultat i en politik som har vänt Sverige från vad som var ekonomisk nedgång och konkursbo för tre år sedan till vad som i dag är ekonomisk uppgång, optimism och nya jobb. Vi har vänt från monopol till valfrihet. Vi har vänt från en skolpolitik som var på drift till en skolpolitik som är på väg mot Europas bästa skola. Det är den väg som kan ge den gyllene perioden för Sverige i framtiden. Låt oss inte vända tillbaka till den politik som misslyckats förr och som alldeles säkert, om den olyckan skulle vara framme, kommer att misslyckas igen.

Fru talman! Jag tror faktiskt att statsminister Carl Bildt håller på att få ett allvarligt trovärdighetsproblem. Människor känner inte igen sig, jag kan försäkra det, i den bild han ger här eller den han gav i debatten med mig för några veckor sedan. När Carl Bildt säger att vi nu går in i en gyllene period upplever inte den stora majoriteten av svenska folket sin situation på det sättet. När nu 100 000, varav minst en tredjedel blir arbetslösa, nu går ut från skolan och universitet upplever de inte att arbetslösheten nu har vänt och att vi nu går mot kraftigt ljusare tider. De är i stället djupt bekymrade. De känner inte igen sig när det sägs att regeringen Bildt övertog ett konkursbo och nu har rett ut det. Här talar en statsminister som har varit med att med skuldsätta Sverige lika mycket som alla andra tidigare statsministrar i Sverige från Per Albin Hansson och fram till min egen tid. Då kan man inte skylla ifrån sig på andra och säga att det är de som orsakade ett konkursbo. Carl Bildt säger att alla har fått bära bördor. Då är min konkreta fråga: Nämn ett enda förslag där de högavlönade och de rika har fått bidra till att hjälpa de arbetslösa? Carl Bildt säger att Socialdemokraterna lägger på företagen ökade bördor. Med en socialdemokratisk politik skulle företagen få lägre avgifter och mindre bördor, medan ni vill ge till ägarna och aktieägarna. Ingen regering har höjt skatterna så kraftigt för löntagarna som den nuvarande regeringen har gjort. Det är den verkligheten som människorna ute i landet upplever. Aldrig har så många varit bidragsberoende, Carl Bildt, som under er regering. Det är verkligheten. Människorna upplever det i sin vardag, eftersom det är de som tvingas att gå och kvittera ut bidrag. Därför kan inte Carl Bildt trolla bort det i en talarstol. Allra minst i Sveriges riksdag när televisionens kameror surrar för fullt, och radion sänder väl också. Carl Bildt säger att vi socialdemokrater skulle varit emot att människor skall få välja läkare. Det var vi som genomförde det. Men jag tycker att det är orimligt att vi skall ha en läkartäthet på Östermalm som är fullständigt grotesk samtidigt som man på sjukhusen inte klarar den mest viktiga vården. Det är den verkligheten de sjuka och deras anhöriga upplever. Carl Bildt har så oerhört svårt att sätta sig in i hur vanliga människor har det. Det är det som är problemet. Han är för långt från verkligheten. Vi har nog tyvärr inte Europas bästa skola. Sanningen är återigen att föräldrar och elever upplever hur man utarmar skolan. Det är verkligheten. Fru talman! Jag tror att Carl Bildt skulle må bra av opposition ett tag. Man har trots allt litet mer tid att resa och titta sig omkring. Jag tror att det skulle bidra till Carl Bildts personliga utveckling som politiker.

Fru talman! Nog är det ett svaghetstecken när Ingvar Carlsson börjar med att tala om Carl Bildts personliga utveckling när vi diskuterar hur vi skall klara arbetslösheten i Sverige. Jag sade i grunden två saker i mitt anförande. Det var elände, nedgång, ökad arbetslöshet och massiv ökning av varsel när Ingvar Carlsson var statsminister våren 1991. Jag kan läsa statistik i timmar i kammaren om detta. Under vårmånaderna för tre år sedan ökade antalet varsel med 40 000. I dag är siffrorna dramatiskt mycket lägre. De ligger rekordlågt. Man får gå decennier tillbaka för att hitta så goda tal i industrin. Jag sade att vi hade vänt denna utveckling med betydande svårigheter. Ingvar Carlsson ställer frågan: Har ni haft några förslag som lett till att höginkomsttagare fått betala för de arbetslösa? Ja, vi har faktiskt en speciell avgift för höginkomsttagare i arbetslöshetsförsäkringen. Det vet Ingvar Carlsson om, men han försöker att göra en s.k. Thage, som det numera heter, att smita ifrån det som är uppenbart och känt. Politiken har gett resultat. Ingvar Carlsson lämnade nedgång och arbetslöshet efter sig. Vi kan nu erbjuda uppgång, optimism och nya jobb som kommer. Det är inte bara jag som säger detta. Det sägs av sådana auktoriteter som måhända även för Ingvar Carlsson är större än vad jag är. Kjell-Olof Feldt har skrivit 493 tättryckta sidor om eländet med regeringen Carlsson, som ledde fram till arbetslöshetens stålbad. Det är 493 sidor som är lärorika. Låt dem inte misslyckas igen! Det finns 187 nya sidor som handlar om vad som nu krävs för framtiden. Kjell-Olof Feldt har förvisso ett och annat kritiskt att säga också om oss. Men i jämförelse med de synder som åvitas er framstår vi närmast som snövita helgon! Åter till den grundläggande frågan. Hur kan Ingvar Carlsson eller någon inom Socialdemokraterna tro att ökade och nya skatter på företag och på företagare någonsin kommer att ge alla de nya riktiga jobb som vi behöver för att bryta arbetslösheten? Detta är den grundläggande frågan. Den har socialdemokratin inget svar på. Därför kommer socialdemokratisk politik, om olyckan skulle vara framme, att misslyckas igen med än mer tragiska konsekvenser än förra gången Ingvar Carlsson stod där med nedgång, arbetslöshet, kris, rosornas krig, slitningar och söndring.

Fru talman! När jag såg Carl Bildt i talarstolen så undrade jag om han var statsminister eller bokförsäljare. Han har dock läst Kjell-Olof Feldts bok dåligt, eller också har han fått ett exemplar där det saknas väldigt många sidor. Jag skall gärna se till att Carl Bildt får ett fullständigt exemplar av Kjell-Olof Feldts bok, så att han kan ta till sig den. Han kommer då att uppleva att han har ganska mycket att lära även av Kjell-Olof Feldt. Han kanske har ännu mera att lära av verkligheten. Jag tycker att det är ett bekymmer att vi har en statsminister som står här och ger en beskrivning som är så långt ifrån hur en stor del av svenska folket upplever verkligheten. Jag menar faktiskt allvar med att försonligheten är viktig. Carl Bildt borde försöka ta till sig mera av verkligheten än vad han tycks göra. Carl Bildt gav ett exempel på en avgift som höginkomsttagarna betalar. Det finns faktiskt ett tak. De betalar inte i förhållande till sin inkomst. Jag vill ställa en fråga till Carl Bidlt avseende en viktig punkt i min inledning. Det gäller den förlorade möjligheten att åstadkomma politisk stabilitet. Det finns tre områden där vi ändå har åstadkommit samarbete. Det gäller för det första räddningen av kreditväsendet. Hade det gått utan socialdemokratins insats? För det andra gäller det avtalet med EU, som Carl Bildt nämnde. För det tredje har vi antagit ett nytt pensionssystem. På dessa områden har regeringen haft de största framgångarna och där har man samarbetat med socialdemokratin. Carl Bildt nämnde Ny start för Sverige, att Sverige skall gå med i EU och att förhandlingarna blev bra. Socialdemokraterna var med och stöttade. Vi presenterade t.o.m. vårt förhandlingsunderlag före regeringen. I övrigt har det tyvärr inte gått så bra. Om man hårdrar det kan man säga att för varje tal som Carl Bildt höll ökade ett tag nej-sidan. Det var inte så bra, sett från min utgångspunkt. Ni talar om tillväxt och företagande. Sanningen är att på det området har det rasat, Carl Bildt. Det blev ingen tillväxt. Vi har fått en tillbakagång i stället. Jag har tidigare berört valfrihetsrevolutionen. På sjukvårdsområdet leder den till att sjukhusen dräneras på resurser. Vi får privatpraktiserande läkare i områden där det definitivt inte behövs ökade insatser. Den valfrihetsrevolutionen är inte rimlig och riktig. Ni sade att ni har satsat på miljön. Carl Bildt nämnde kretsloppspropositionen. Låt mig hänvisa till Mats Svegfors, som torde vara bekant i Svenska Dagbladet. Om denna proposition skrev han följande: Det diffusa ansvar som hela kretsloppspropositionen skapar kommer inte att kunna utkrävas. Riksdagen delegerar till någon, oklart vem, att ålägga en krets av företag, oklart vilka, att utföra något, oklart vad. Är det detta, Carl Bildt, som ni anser vara er viktigaste miljöpolitiska insats? I så fall kan jag bara gratulera.
Fru talman! Det här var åter en flykt från huvudfrågan. Ingvar Carlsson sade ingenting om hur de nya riktiga jobben faktiskt skall skapas. Vi fick inget svar på frågan hur man kan tro att nya och ökade skatter på företag och företagande någonsin skulle kunna åstadkomma de nya och riktiga jobb som Sverige behöver. Sällan eller aldrig har en socialdemokratisk partiledare varit så på flykt och reträtt i en fråga som socialdemokratin klassiskt har trott varit deras egen. Jag skall dock kommentera något av det Ingvar Carlsson sade. Först till miljöpolitiken. Jag erkänner gärna -- och jag gjorde det inför de borgerliga riksdagsgrupperna när vi hade vårt slutsammanträde häromdagen -- att när Olof Johansson och Centern började tala om kretsloppstänkandet hörde jag till dem som inte riktigt var på det klara med vad det var för någonting. Jag har blivit övertygad om att detta är viktigt och riktigt. Jag tror säkert att Mats Svegfors har rätt när han pekar på de juridiska svårigheterna. Men tanken på återanvändning, kretsloppet och att man skall utnyttja avgifter för att få en bättre miljö, har kommit och börjat införas med den här regeringen. Jag hoppas att vi skall fortsätta med det arbetet och förfina det. När det gäller Europapolitiken har vi gett Sverige ett bättre avtal än vad ni trodde att vi skulle klara av. Vi har gjort det inom den tidsram som vi satte upp, trots att ni aldrig trodde att det skulle kunna vara möjligt. Det är möjligt att de socialdemokratiska väljarna har tyckt att jag skulle ha talat mindre om detta. Men nog hade det varit bättre om Ingvar Carlsson hade talat litet mera till de socialdemokratiska väljarna -- trots allt. Jag tror att han har rätt i det. Jag tror att socialdemokratiska väljare lyssnar mera på Ingvar Carlsson än på mig. Problemet med Europaopinionen är inte att jag har talat utan att andra har tigit. Jag välkomnar det som Ingvar Carlsson sade nyss. Under de sekunder som återstår av min taletid skall jag säga något om sysselsättningen. Göran Persson, som sitter här i kammaren, har i LO-tidningen sagt att när socialdemokratin skall halvera arbetslösheten så handlar det om att halvera den öppna arbetslösheten till stor del med arbetsmarknadspolitik. Till stor del är det fråga om När vi halverar arbetslösheten med vår politik är det fråga om riktiga jobb i optimistiska och framtidsinriktade företag. Detta är den avgörande skillnaden. Ni stoppar de riktiga jobben när ni försvårar för företagen och för företagandet. Ni tvingas kompensera detta med bidragsjobb. De kan vara nödvändiga. Vi har också gjort mycket i det avseendet. Men det är inte detta som det handlar om. Det skall vara skillnad på AMS och Sverige. AMS behövs, men gör inte AMS till Sverige.

Fru talman! Vi skall kanske ta en diskussion om riktiga jobb. Carl Bildt har börjat använda det uttrycket mycket ofta. Vad är riktiga jobb för Carl Bildt? Ibland har jag en känsla av att det avses att man har ett riktigt jobb om man t.ex. tillverkar en stridsvagn. Det är ett riktigt jobb. Men om man är sjukvårdsbiträde och har hand om gamla människor anses det nästan vara ett tärande jobb. Visst finns det tärande personer inom den offentliga sektorn -- några ser jag framför mig här. Tärande är dock inte sjukvårdsbiträdet, inte ambulansföraren och inte heller alla de andra som tar hand om våra sjuka och gamla. Men på något sätt så tycks moderater och nyliberaler anse alla som arbetar inom offentlig sektor inte ha några riktiga jobb. Men vad man än tillverkar inom industrisektorn, så är det någonting bra och riktigt. Jag har i mitt inledande anförande verkligen redovisat hur vi vill skapa en ökad sysselsättning och tillväxt. Socialdemokratin har alltid varit medveten om den industriella sektorns betydelse, och vi har alltid sett till att den har fått bra och rimliga arbetsvillkor. Men vi kan inte i ett läge när alternativet, Carl Bildt, är öppen arbetslöshet inse att det skulle vara något skamligt eller felaktigt att bygga en väg med AMS-medel. Vägen blir för den skull inte sämre. För att kunna tycka så måste man vara ideologiskt förblindad. Carl Bildt har öppet och aningslöst redovisat varför Moderaterna inte kan ta Sverige ut ur den här arbetslöshetskrisen. Jag tror att det Carl Bildt här sade om de riktiga jobben för det svenska folket var oerhört avslöjande. I övrigt kan jag bara konstatera när det gäller de områden som Carl Bildt smiter ifrån att det väl numera är att ''göra en Calle'' när man smiter ifrån verkligheten och beskriver den på sitt eget sätt.

Fru talman! Vi har nått en framgång. Vi lyckades faktiskt få Ingvar Carlsson att hålla sig litet till debattens huvudfråga, dvs. frågan om hur man skall få fram de riktiga jobben. Visst finns det ibland behov av bidragsjobb. Vi har haft fler sådana under denna mandatperiod än man kanske har haft någon gång tidigare. Detta har vi haft, eftersom den akuta krisen måste hanteras. Men vad vi vill ha är en ekonomi som står på egna ben. Det gäller företag, kommuner, landsting. Också i offentlig verksamhet sker mycket som är nyttigt och värdefullt och som behöver förbättras. I ert budgetalternativ och ute på era möten talas det om nya jobb. Det handlar praktiskt taget inte om ett enda nytt jobb ute i företagen. Det är bara fråga om olika typer av AMS-insatser och bidragsjobb. Det alternativet finns. Det är det tragiska. Nu kommer optimismen. Nu vill företagen satsa. De nya riktiga jobben kommer om företagen bara får besked om att den ekonomiska politik och den skattepolitik som denna regering står för skall ligga fast och om de får besked om medlemskapet i den europeiska unionen. Er politik innebär att ni sätter beskattningen av riskkapitalet i europeisk strykklass, att ni ökar bolagsskatten och att ni lägger nya bördor på småföretagen. Ni slår ihjäl nya riktiga jobb. Ni tvingas kompensera dessa med bidragsjobb. Det är en nödvändighet, men det handlar inte om detta. Man undrar varför det är så här. Begriper socialdemokraterna inte detta? Så här är det därför att de röda ränderna aldrig går ur. Socialdemokraterna misstror företag och framför allt företagare. Djupt inne i den socialdemokratiska motionen ser vi förslaget om hur allting skall ordnas. Nu skall AP-fonderna åter äga företag. Den socialistiska bockfoten kommer fram igen. Detta gör att ni aldrig klarar den avgörande uppgiften att skapa nya och riktiga jobb. Ni kommer aldrig ifrån den här frågan. Ni har misslyckats förr. Er politik kommer att misslyckas igen, om nu olyckan skulle vara framme och ni skulle komma till makten.

Fru talman! Det var litet förvirring här i kammaren före Harriet Collianders replik. Det verkade nästan som om det var ett nytt partiledarskifte i Ny demokrati, men så var det väl inte? Om man tittar tillbaka på den här mandatperioden kan man se att en del av de förslag som har kommit från olika företrädare för Ny demokrati visst har varit vettiga och förnuftiga. Åtskilligt av det som Harriet Colliander nu hade att anföra är sådant som bör bli föremål för en seriös debatt. Nu går vi mot mandatperiodens avslutning. Då kan jag säga att problemet har varit att allt detta har dolts av det interna stridsdånet, som med tiden har blivit närmast öronbedövande för omgivningen. Detta har dessutom överskuggats av förenklade budskap -- som t.o.m. har gränsat till hatets utmarker. Det här har gjort att Ny demokrati ibland har ställt sig utanför den anständiga politiska debatten. De insatser som Harriet Colliander har gjort under sin korta tid för att återföra Ny demokrati till att vara ett parti som man sakligt kan resonera med är värt ett visst erkännande. Hon har såvitt jag förstår fått utstå en del problem på grund av detta. Jag skall nu gå över till de sakfrågor som hon tar upp. Det är klart att det faktum att kronan har fallit och fått ett lägre värde har inneburit en förbättring för exportindustrin. Den förbättring som vi nu ser i det svenska näringslivet beror dock inte enbart och inte ens främst på detta. Den beror på det produktivitetslyft som vi ser också i den offentliga sektorn. Det är resultatet av de förbättringar som vi har gjort för småföretagen i fråga om skatter och regleringar av villkor. Därför tror jag att det är så viktigt vilken politik som kommer att föras på den andra sidan om riksdagsvalet. Om det förs en felaktig politik -- om Socialdemokraterna börjar med allt detta elände som att höja skatter och reglera -- kommer Sverige ändå att surfa ett tag på devalveringsvinsternas vågor. Därefter faller Sverige ner och får problem. Detta kan man möjligen klara av med bidragsjobb men inte med så mycket annat. Vi måste få ner räntor -- ja. Det får vi genom säkerhet, med en sund och bra ekonomisk politik och genom ett ja till medlemskap i den europeiska unionen. Vi måste satsa mera på exporten -- jag håller helt med om det. Vi måste göra mera för att attrahera utländska investeringar till Sverige. Det effektivaste sättet att göra detta är att rösta ja till en borgerlig majoritetsregering i september och ja till Sveriges medlemskap i den europeiska unionen i november. Då har vi möjlighet till en gyllene period -- annars kommer vi att förspilla den.

Fru talman! När jag lyssnade på Carl Bildts anförande var min spontana reaktion att den mannen saknar verklighetsuppfattning. Jag vet att Carl Bildt har varit ute och rest en del. Det har också jag gjort. Men jag undrar var Carl Bildt har varit. Han kan inte ha varit på något av de arbetslöshetskaféer som finns runt om i landet och som, tyvärr, finns i varje stad. Jag skulle vilja rekommendera ett besök där, Carl Bildt! Han kan inte ha varit i Gottsunda i Uppsala, som ändå har varit väl omskrivet när det gäller hur det har gått där både med den kommunala demokratin och med välfärden. Han kan knappast ha varit i Biskopsgården eller i Bergsjön i Göteborg. Jag antar att Carl Bildt inte heller har varit i vare sig Det är synd, Carl Bildt, därför att det skulle ha gett en helt annan uppfattning om läget i landet. Det skulle ha visat på den ökande segregationen och på det faktum att den valfrihetsrevolution som ni är så stolta över att ha genomfört har inneburit minskad valfrihet för väldigt många människor. Att inte ha ett jobb och att inte ha en dagisplats är knappast valfrihet. Det kan inte vara fråga om valfrihet när vissa människor, lågavlönade, bor i vissa områden och andra människor bor i andra områden -- där det kanske i och för sig finns valfrihet, t.ex. på Östermalm där Carl Bildt själv bor. Där har man ju oerhört stor valfrihet åtminstone vad gäller läkare. Är det så här vi skall ha det? Är det priset för den valfrihetsrevolution som ni så envist och enträget vurmar för? Jag har sagt tidigare i denna talarstol att jag tycker att regeringen är inkompetent. Jag har också sagt: Jag tror inte att ni drivs av illvilja. Men ni saknar kompetens. Jag tar tillbaka det. Ni är mycket kompetenta i att genomföra det ni vill, nämligen återupprätta det svenska klassamhället. Ni är duktiga på det. Ni kallar det för valfrihetsrevolution. Men det är valfrihet för mycket mycket få människor, Carl Bildt! Jag skulle vilja att Carl Bildt åtminstone erkände att det i spåren av den här valfrihetsrevolutionen faktiskt finns stora sociala problem. Även om Carl Bildt inte själv går till nämnda ställen måste väl ändå någonting ha nått fram till regeringskanslierna som visar att det faktiskt inte står så bra till. Jag undrar hur ni har tänkt komma till rätta med det här. Jag vill inte höra något tal om uppgivenhet, Carl Bildt, när jag eller Ingvar Carlsson säger att vi vill ha ett samhälle som är rättvist och som bygger på solidaritet med ett ansvarstagande. Det är inte uppgivenhet, utan det är att återupprätta människovärdet. Det är att se till varje människas unika värde. Det är att se till att kollektiva lösningar kan vara väl så rationella och effektiva, inte minst från ekonomisk synpunkt -- faktiskt! Det är inte så att ett orättvist samhälle är ekonomiskt lönsamt, Carl Bildt! Tvärtom är det så att stora ekonomiska och sociala orättvisor också kostar pengar. Men framför allt handlar det om mänskligt lidande.

Fru talman! Det är alldeles uppenbart att man från den samlade vänstern med Carlsson--Schyman försöker att tala bort verkligheten, därför att verkligheten är att det nu går bättre för Sverige. Nu är det uppåt i företagen. Nu är det neråt med arbetslösheten. Nu ligger varslen rekordlågt. För tre år sedan, efter det att vänstern varit vid makten, gick det dåligt -- ja, allt sämre för Sverige. Det är verkligheten. Den kan ni inte tala bort. Den syns varhelst man rör sig. Sedan kort om valfriheten. Det är osocialt, Gudrun Schyman, att förvägra människor rätten att välja. Det är möjligt att det är kommunism eller socialism att man inte skall få välja skola. Men det är orätt gentemot individen, därför att varje individ och varje familj är unik. Ju mera vi bygger ett samhälle som ger dem möjlighet att få utlopp för sin egen valfrihet, desto bättre blir detta samhälle. Att förvägra dem rätten att välja är att förvägra dem rätten att forma sitt eget liv. Är då valfriheten fullständig? Nej, det är den inte. Det finns mycket kvar att göra i valfrihetsrevolutionen. Jag tycker att det skall vara mycket mera, över hela landet -- förvisso är det så. Men vi har börjat, och det är långt mycket mer av valfrihet nu än det var för tre år sedan. Ni vill ge socialdemokratin stöd att avskaffa allt detta. Dagens minisensation: Gudrun Schyman sade inte ett ord om Europapolitiken. Vad är inte detta? Låt mig ställa en enda fråga till Gudrun Schyman i det hänseendet: Hur kan Gudrun Schyman hävda att det EES-avtal som hon i denna talarstol sagt är ett hot mot Sveriges självständighet och ett hot mot Sveriges demokrati och att det skulle leda till vår underkastelse och nästan till vår undergång nu är den lösning som hon anbefaller för Sverige när hon skall säga nej till inflytandet och medlemskapet i samarbetet? Var finns logiken och konsekvensen i Vänsterpartiets försök till Europapolitik?

Fru talman! Jag kan försäkra Carl Bildt om att vi har en alldeles utmärkt Europapolitik som bygger på att vi säger nej till svenskt medlemskap och på att vi samarbetar utifrån de villkor som innebär att vi har beslutanderätt och suveränitet kvar i det här landet. Men nu tillbaka till vardagen, Carl Bildt! Det är faktiskt så att kommunerna är mycket centrala om vi skall utveckla både valfrihet och välfärd för människor. Personligen tror jag att det är viktigare att kunna ha en bra skola att gå till än att kunna välja. Det viktigaste måste vara att man har ett jobb, inte att man kan välja. Valfriheten har väl inget värde i sig. Det är väl ändå innehållet -- livet -- som det handlar om, Carl Bildt! Den ekonomiska politik som ni bedriver har kritiserats av många, bl.a. av Kjell-Olof Feldt. Det är flera som har använt sig av hans bok i debatten. Jag skall också göra det. Kjell-Olof Feldt kan väl knappast kallas för kommunist, eller hur? Han skriver så här om regeringens politik vad gäller kommuner och landsting: Enligt finansministern innebär det -- alltså er politik -- om de kommunalt anställda skall ha samma löneutveckling som andra löntagare -- och det skall de väl -- att deras antal måste minska med minst 2 % per år under 90-talet. Detta är effekterna av Nathalieplanen. Det innebär att 100 000 av sjukvårds och skolpersonalen får gå. Är det ett led i att minska arbetslösheten? frågar jag. Kjell-Olof Feldt skriver vidare: Regeringen har ingen anvisning att ge om hur det skall gå till, och man kan starkt misstänka att finansministern själv inte har någon aning om vilka rationaliseringsmöjligheter som finns och var besparingarna skall tas. Det här är faktiskt någonting som berör människors vardag. Kjell-Olof Feldt säger också: Öser man dessutom på med försäkringar om att alla de nya styrmetoderna och privatiseringarna kan förena rationaliseringar med bättre service och ökad personlig valfrihet klarar man sig undan besvärliga konfrontationer med oroliga medborgare, i varje fall i förhoppningen att problemen inte hinner bli så allvarliga att taktiken avslöjas före valet. Hur har ni tänkt er det här med ständigt sparande i kommunerna, samtidigt som människor tydligen skall få fler jobb och höjda löner och kunna öka sin privata konsumtion? Hur skall detta gå till, Carl Bildt? Jag hoppas att Carl Bildt fick några goda råd nu av finansministern.

Fru talman! Självfallet fick jag goda råd av finansministern. Vad skulle jag annars få? Helt kort om valfriheten. Gudrun Schyman frågar mig om valfriheten har ett värde i sig. Det anser inte hon att den har, men det anser jag. Varför då? Ja -- och här är det väldiga fundamentala skillnader -- därför att friheten har ett värde i sig i ett samhälle. Det är friheten som ger samhället dess värde för individen och ger den möjlighet att forma ett liv i enlighet med sina egna önskningar. Sedan behöver vi en stark stat som ger ramar, lagar, en grundläggande social trygghet -- och ibland också valfrihet i det konkreta innehållet som vi när det gäller friskolor, skolpeng och möjligheterna att sätta upp alternativa dagis. Allt detta vill Gudrun Schyman förbjuda. Allt skall tvingas in i den kollektivistiska tvångströjan. För mig har valfriheten ett värde i sig. För Gudrun Schyman har den inget värde alls. Så till frågan om Europa. Varför vill Gudrun Schyman göra Sverige till en lydstat under Bryssel? Det var så hon beskrev EES-avtalet när det diskuterades i denna kammare. Nu är hon EES drottningen i den svenska Europadebatten. Hon säger nej till att delta i samarbetet, nej till medinflytande, men hon förordar det EES-avtal som skulle göra oss till en lydstat och som skulle göra att vi förlorade vår självbestämmanderätt. Var finns logiken? Ytterligare en fråga i denna del: Vilka är Vänsterpartiets vänner i denna politik? Det är de extrema, reaktionära högerliberalerna, i vissa länder extremnationalister gränsande till fascister. Det är kvarvarande kommunistiska sekter i vissa europeiska länder. Det finns inte ett anständigt vänsterparti i hela det västliga Europa som delar er isolationism och er trångsynthet när det gäller synen på samarbete i Europa! Ni är emot valfrihet, det vet vi. Ni är emot europeiskt samarbete, det vet vi också. Så kommer det också att gå som det går för er, som kommunistiskt parti.

Fru talman! I valet 1991 beslutade svenska folket att byta regering. Många gjorde det i känslan av att allt inte stod rätt till i vårt Sverige. Något måste vara fel när bankerna trugar på människor lån och konsumtionen hålls uppe genom att människor lånar mer än de sparar. Något måste vara fel när svenska företag år efter år förlorar marknadsandelar i konkurrens med företag från andra länder. Något måste vara fel när småföretagare många gånger tvingas pantsätta familjens villa och låna pengar för att kunna betala förmögenhetsskatt på byggnader och maskiner som är nerplöjda i deras företag. Något måste vara fel när svenska uppfinnare och innovatörer inte kan finna avsättning i Sverige för uppfinningar som har en stor potentiell marknad, utan måste vända sig utomlands. Något måste vara fel när svenska företag lägger nästan alla investeringar i andra europeiska länder än Sverige. Något måste vara fel när statsmakterna anser sig ha råd att skattesubventionera medlemsavgifter i facket men inte att finansiera viktiga reformer för det glömda Sverige. Något måste vara fel när enskilda medborgare får välja blöjor men inte dagis, omslagspapper till skolböckerna men inte skola, plåster men inte läkare -- dvs. när de får göra alla de mindre viktiga valen själva men inte de viktiga. Något måste vara fel när förskollärare hindras från att starta eget, trots att det finns långa dagisköer. Något måste vara fel när människor tvingas vänta på operationer och behandlingar i sjukvården trots att det finns både lediga lokaler och personal som är villig att ställa upp. Något måste vara fel när man får lika mycket eller t.o.m. mer betalt om man är hemma och sjuk än om man går till jobbet. Något måste vara fel -- ja, jag skulle kunna fortsätta den här uppräkningen länge till, men de här exemplen kan räcka. Att ändra på allt detta har varit en central uppgift för den här regeringen som tillträdde efter valet 1991. På punkt efter punkt har vi under det gångna åren lagt om politiken och rättat till missförhållanden. Det känns angeläget att påminna om detta därför att det är så lätt att glömma. Oftast har de här förändringarna skett i strid med socialdemokraterna. Deras vision om framtiden återfinns i hög grad i den backspegel som jag just har tittat i. Men visst har de här tre åren också rymt besvikelser. Vi liberaler dolde inte i valrörelsen 1991 att stora problem väntade i svensk ekonomi. I vårt valmanifest skrev vi: ''Svensk ekonomi är i kris. Svenska företag slås ut. Kostnadsökningarna har år efter år försämrat konkurrenskraften, industriproduktionen minskar, arbetslösheten stiger, företagen satsar alltmer av sina pengar utomlands, trots att efterkrigstidens längsta högkonjunktur har infallit under det årtionde som socialdemokraterna har suttit vid makten har de inte lyckats lösa de grundläggande problemen i svensk ekonomi.'' Fru talman! Detta kallade Ingvar Carlsson och Allan Larsson för ''svartmålning''. Men det visade sig dess värre snarare vara en skönmålning. I själva verket underskattade även vi problemen. De var större än vad vi hade förstått. Därför har det också tagit längre tid att vända utvecklingen än vad vi hade hoppats. Att sanera de offentliga finanserna och skapa förutsättningar för nya jobb har varit regeringens största och svåraste uppgifterna under de här åren. Jag vill hävda att vi har tagit krafttag för att sanera de offentliga finanserna. Det finns de som tycker att vi borde ha gjort ännu mer. Men redan det som vi har gjort har gjorts under hårt motstånd från Av alla de budgetförstärkningar som regeringen har lagt fram har Socialdemokraterna motsatt sig åtminstone 40 miljarder kronor. Och det utan att redovisa några alternativ! I några fall har de i efterhand accepterat vårt förslag, men först sedan de har försökt -- och ofta lyckats -- vinna poänger på sitt motstånd. 7 miljarder kronor som regeringen drev igenom inför 1993 är ett exempel. Socialdemokraterna gick emot den. Jag vet inte hur många gånger jag har hört socialdemokrater gråta stora krokodiltårar över indragningen och hävda att den är orsaken till snart sagt alla de bekymmer som kommunerna har haft under de här åren. Men med facit i hand kan vi konstatera att 1993, ekonomiskt sett, var ett bra år för kommunerna. Det gav, trots indragningen, ett finansiellt överskott på 25 miljarder kronor. Sanningen är att det inte i första hand var indragningen på 7 miljarder som har tvingat fram rationaliseringar i kommunerna, utan de dystra långsiktiga utsikterna för kommunernas ekonomi. Så småningom har Socialdemokraterna insett detta. Göran Persson säger nu rakt ut att det inte blir några ytterligare statsbidrag till kommunerna om Socialdemokraterna kommer tillbaka till makten. Det vore bra om Ingvar Carlsson kunde erkänna att det pågående effektiviseringsarbetet måste fortsätta oavsett vilken regering Sverige har efter valet i höst. Socialdemokraterna har inte bara gått emot en stor del av budgetförstärkningarna. De vill också få människor att tro att många av de åtgärder som de till sist har accepterat bara är tillfälliga. Men tillfälliga åtgärder löser inte problemet med det strukturella budgetunderskottet. Det kräver permanenta åtgärder. Så om Socialdemokraterna tänker göra allvar av löftet att så småningom återställa t.ex. ersättningsnivån i arbetslöshetsförsäkringen kräver det andra besparingar i stället, eller höjda skatter. En av de obalanser som återstår att lösa gäller ATP. Inbetalningarna kommer även efter den avgiftshöjning som riksdagen beslutade om häromdagen att understiga utbetalningarna med ungefär 15 miljarder kronor. Jag har gett besked om att Folkpartiet anser att den bördan måste fördelas mellan den aktiva generationen och pensionärerna på ett sådant sätt att inga pensionärer får sänkt pension. Många andra går som katten kring het gröt när det gäller detta. Jag skulle därför vilja fråga Ingvar Carlsson: Hur har Socialdemokraterna tänkt sig att klara underskottet i ATP? Socialdemokraternas hittillsvarande strategi har varit bisatsmoralens. Tydligt, i huvudsatserna, går de emot regeringens förslag. Vagt, i bisatserna, antyder de att också en socialdemokratisk regering skulle tvingas spara och höja skatter. Göran Perssons framträdande här i kammaren i går var en lysande uppvisning i denna bisatsmoral. Alla de konkreta förslag som Anne Wibble redovisade sade han nej till, men vilka hans alternativ var fick ingen veta. Det enda konkreta exempel på besparing som han gav var vårdnadsbidraget. Det var verkligen tur för Socialdemokraterna att det till slut blev ett vårdnadsbidrag, för annars hade de stått helt utan exempel. Men de vet naturligtvis att det inte räcker särskilt långt. Frågan om vi som vanligt skall behöva vänta till efter valet på socialdemokraternas besked eller om de denna gång tänker ge några besked före valet är fortfarande obesvarad. Fru talman! Att minska budgetunderskottet är viktigt för att skapa förtroende på de finansiella marknaderna och därmed för att få ned räntan. Det är i sin tur en viktig förutsättning för att klara den andra huvuduppgiften: att få fram nya jobb. Vi behöver fram till sekelskiftet -- som jag sade tidigare i mitt replikskifte med Ingvar Carlsson -- ett tillskott på minst en halv miljon nya jobb i det privata näringslivet. De frågor som jag ställde till Socialdemokraterna kan tro att den politik som på 40 år inte har skapat något tillskott av jobb nu skall göra det på sex sju år framåt och hur de kan tro att företagare skall investera riskfyllt i små företag, när man får bättre avkastning efter skatt genom att sätta in pengarna på bank eller köpa statsobligationer, har inte fått några svar. Jag kan än en gång slå fast att två alternativ här står mot varandra. Det ena är att återgå till den socialdemokratiska politik som inte har givit några jobb. Det andra är att fortsätta den politik för bättre villkor för företag och företagare som regeringen har inlett. Vi börjar nu se resultat av den politiken, och -- som har sagts tidigare -- svenska företagare är i dag de mest optimistiska i Västeuropa, särskilt när det gäller möjligheterna att få fram nya jobb. Fru talman! Även om mycket av debatten under denna mandatperiod, med all rätt, har handlat om budgetunderskott och arbetslöshet, har dessa år också rymt annat. Inte minst på välfärds och jämställdhetsområdena har det i hög grad varit en reformperiod. Jag och mina liberala partivänner i denna kammare känner stolthet över de resultat som vi har uppnått under dessa år. I många år har vi engagerat oss i kampen för att skapa bättre villkor för människor som lever i det glömda Sverige. I praktisk handling har vi under dessa år drivit fram en rad viktiga handikappreformer, en vårdgaranti, som i stort sett har eliminerat operationsköerna i sjukvården, en snabb utbyggnad av gruppbostäder, ålderdomshem och andra särskilda boendeformer för äldre samt en angelägen reform för psykiskt sjuka. I många år har vi engagerat oss i kampen för ökad valfrihet. I praktisk handling har vi under dessa år medverkat till en valfrihetsrevolution i välfärdspolitiken. Alla -- inte bara den välbeställda överklassen -- har fått möjlighet att välja barnomsorg, skola och husläkare. Det och intenting annat är innebörden bl.a. i den skolpeng som vi har infört. Och möjligheterna för enskilda initiativ och alternativ har vidgats. I många år har vi varit pådrivande för en mer aktiv jämställdhetspolitik. I praktisk handling har vi nu drivit fram en offensiv för att skapa förutsättningar för att under resten av detta decennium ta rejäla steg på vägen mot en verklig jämställdhet mellan kvinnor och män. Jämställdhetslagen skärps den 1 En hel del har gjorts. Men självklart finns det fortfarande brister. Vi vill fortsätta för att kunna attackera också dem. Fru talman! Dagens Nyheters politiske redaktör Hans Bergström skrev häromdagen om hur Socialdemokraternas standardangrepp mot mig är att jag är ''len i rösten, men när det kommer till praktisk handling sticker bokfoten fram''. Jag känner igen beskrivningen. Kjell-Olof Feldt var först med den i valrörelsen 1988. Den har återkommit i många angrepp denna vår. Anklagelsen skall väl närmast uppfattas så att många socialdemokrater är oroliga för att deras sympatisörer skall gilla de värderingar som jag står för. Därför vill Socialdemokraterna gärna göra gällande att mina handlingar, t.ex. besparingar i offentliga utgifter eller lättnader i aktiebeskattningen, står i strid med dessa värderingar. Ja, jag är en övertygad anhängare av den svenska välfärdsmodellen, men jag är också övertygad om att jag just därför måste ha modet att fatta också obekväma beslut, som är nödvändiga för att skapa balans i svensk ekonomi. Besparingar som är nödvändiga för att eliminera det stora budgetunderskottet står inte i strid med höga ambitioner i välfärdspolitiken. Tvärtom är de ett led i försvaret av den sociala välfärden. Lättnader i aktiebeskattningen, som är strategiska för att skapa förutsättningar för att små företag äntligen skall kunna växa och ge fler jobb, står inte heller i strid med höga ambitioner i välfärdspolitiken. Tvärtom är de ett led i byggandet av en starkare bas för den sociala välfärden. Sanningen är att det ibland krävs hårda nypor för att försvara mjuka värden och för att klara välfärden. Fru talman!

Vi törs säga som det är. Vi törs utmana dem som är större. Vi törs utmana opinioner och gå före. Därför går vi också ut i valrörelsen med stor tillförsikt.